Herr talman! Jag skall bespara kammaren en replik i sak på det herr Lundberg har sagt.
Herr talman! Det kanske skulle ha varit riktigare om herr Wikström kunde anföra något i sak. En attityd av typen ”den här saken angår mig inte” kostar svenska folket och skattebetalarna oerhört mycket pengar. Värre är dock att vi har en dålig tandvård och vi får än större besvärligheter den dag vi skall genomföra en tandvårdsförsäkring. Om vi inte gör något på detta område, är jag rädd för att vi kommer att få utgifter som överstiger vår förmåga.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat justitieministern om han anser innehållande av intjänade lönemedel vara en legalt tillåten och lämplig facklig stridsåtgärd. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om en facklig stridsåtgärd är lämplig eller inte får i första hand bedömas av arbetsmarknadens parter. Gör någon part gällande att en 3 sådan åtgärd inte är legalt tillåten, är detta en fråga som skall avgöras av arbetsdomstolen. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att göra något uttalande med anledning av herr Svenssons fråga.
Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret. I flera fall har arbetsköpare vid konflikt hållit inne medel som intjänats av de anställda före konflikten. Det rör sig här om en allvarlig allmän rättsfråga. Det finns nu ingen lag som reglerar just sådana fall. Men på alla avsnitt där lagar existerar, som reglerar köp eller byte av vara och tjänst, vore ett liknande förfarande stridande mot lagens princip. Har jag sålt en vara eller tjänst, ger lagen mig rätt att utfå ersättning. Har jag köpt vara eller tjänst, är jag skyldig att utge köpeskilling på avtalat eller sedvanligt sätt. Om jag i annat hänseende är i tvist med säljaren har jag fördenskull inte rätt att godtyckligt innehålla köpeskilling. En rättmätig fordran får i princip inte innehållas som påtryckning i tvist som rör en helt annan transaktion. En lönearbetare skulle aldrig kunna handla så som vissa arbetsköpare nu handlar. Om jag t.ex. arbetar på televerket och där utbryter konflikt, får jag fördenskull inte som motåtgärd vägra betala min telefonräkning. Då skulle hela rättsmaskineriet snabbt börja rulla emot mig. Men om arbetsköparen i en konflikt vägrar betala ut ersättning för redan fullgjort arbete, arbete som inte har med konflikten att göra — då godtas detta utan vidare av staten. En sådan praxis kan bli ett mäktigt redskap i kapitalägarnas händer. Man kan på det sättet försvaga arbetarnas ekonomi och förmåga att föra konflikten. I motsvarande mån kan man godtyckligt förstärka sina egna fonder. Så mycket allvarligare är det hela som det i vissa branscher, bl.a. Byggnads, förekommer att arbetarna vid vissa tidpunkter har betydande belopp innestående. Detta är ingen enbart facklig eller arbetsrättslig fråga. Det är en stor, allmän rättsfråga. Problemet är huruvida det som är förbjudet för flertalet skall vara tillåtet för vissa, bara därför att de senare tillhör kapitalägarnas klass. Representanter för de anställda och deras organisationer har förklarat att de inte anser sig kunna göra något åt den här frågan. Jag vill därför gå vidare med frågan till inrikesministern: Är statsrådet och regeringen i övrigt beredda att lagstiftningsvägen undanröja arbetsköparnas möjligheter att utöva den här påtalade typen av otillbörliga påtryckningar?
Herr talman! Jag har förfrågat mig hos ett antal arbetsrättsexperter i anslutning till denna fråga, men jag kunde inte från dessa få något besked om fall som passade in på frågeställningen. Jag vet inte om man över huvud taget kan utgå från att det gäller en stridsåtgärd. Frågan är om det inte är ett avtalsbrott, om man inte betalar ut den lön som man är skyldig att utge enligt lag. Men eftersom jag inte känner de närmare omständigheterna kring detta förfarande, som herr Svensson i Malmö tycks mena skulle vara allmänt förekommande, kan jag faktiskt inte göra något uttalande, utan frågan måste bli föremål för prövning i den ordning som jag har angivit. Vi har inte något domstolsutslag här i Sverige som kan ge oss vägledning. Det har visserligen i USA förekommit ett rättsfall i högsta domstolen, där utslaget blev att innehållandet av intjänad lön inte är en laglig stridsåtgärd, men jag har som sagt inte möjlighet att på denna korta tid ge annat svar än det jag har lämnat.
Herr talman! Jag har nu aldrig sagt att detta skulle vara allmänt förekommande. Jag har sagt att det har börjat förekomma, och det är väl däri som faran ligger. Huruvida innehållandet skulle vara att betrakta som stridsåtgärd eller ej är väl en definitionsfråga. Faktum är att innehållandet har inträffat i samband med konflikt. Men vad jag är mest missnöjd med i inrikesministerns svar är att statsrådet inte anlägger den allmänrättsliga aspekten på detta utan ser det enbart som en lämplighetsfråga, en avtalsangelägenhet som skall avgöras av en specialdomstol. Det finns ju en stor mängd frågor som berör förhållandet arbetsköpare—arbetstagare men som absolut inte kan överlämnas till arbetsdomstol. Om exempelvis arbetsköparen slår den anställde på arbetsplatsen, är det uppenbart en allmän rättsfråga och inte en fråga som skall avgöras i arbetsdomstol. Och jag vill göra gällande att det här är fråga om ett likartat fall. Det är inte ett fall där parterna i en specialdomstol avgör om förfarandet är riktigt eller inte. Den typ av innehållande som det här rör sig om strider så pass gravt och klart mot de rättsprinciper som i någorlunda analoga fall gäller på alla andra områden i samhället, att den bör betraktas som en allmän rättsfråga. Oavsett detta kvarstår ju möjligheten att genom en lagstiftningsåtgärd täcka upp detta och beta arbetsköparen möjligheten att vidta denna typ av tvivelaktiga åtgärder mot de arbetande. Jag upprepar alltså min fråga: Kan regeringen tänka sig möjligheten att lagstiftningsvägen täppa till denna lucka i lagen?
Herr talman! Det är självklart att jag, om någon av parterna gör en framställning i en sådan sak och kan ge goda motiveringar för att det brister i nuvarande ordning, absolut är inställd på att pröva en dylik framställning.

Herr talman! Herr Enskog har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att mildra konsekvenserna för mindre företagare — exempelvis med en anställd över 55 år som på grund av minskad verksamhet måste sägas upp — av gällande bestämmelser om permitteringslön i sex månader vilka kan medföra att företagaren tvingas begära sig i konkurs. Tanken bakom lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare har varit att uppsägning bör planeras i så god tid att arbetstagaren får rimligt rådrum att skaffa nytt arbete. Någon ändring av denna huvudprincip anser jag inte bör komma i fråga. Erfarenheterna i övrigt av lagen kommer att beaktas av utredningen om ökad anställningstrygghet m.m., som behandlar frågan om uppsägningsskydd för alla arbetstagare, inte bara de äldre. Utredningen beräknas lägga fram sitt förslag vid årsskiftet 1972-1973.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Anledningen till den var att den lag som antogs i början på juni förra året och som började tillämpas när författningen kom ut från trycket en vecka senare fått sådana konsekvenser för vissa företagare att de inte kunnat fortsätta verksamheten. Det har hänt att företagare satts i konkurs därför att de inte kunnat betala full lön under sex månaders uppsägningstid, då personal varit friställd och fått avgångsvederlag. Jag har vidare fått en förfrågan från en mässförening vid ett statligt företag om hur man där skall kunna avveckla den rörelse som personalen vid företaget är ansvarig för i samband med att verksamheten på arbetsplatsen minskar så mycket att man bedömer det omöjligt att driva mässen i fortsättningen. Mässrörelsen har drivits så att den givit varken vinst eller förlust, och några fonder finns inte. Skulle man i detta fall bli tvungen att utge både vederlag och lön i sex månader, skulle det medföra svåra påfrestningar för personalen vid detta statliga företag. Jag rådde vederbörande att avveckla rörelsen först efter det att minst sex månader gått, så att föreningens anställda fått lagstadgad uppsägningstid. De ökade kostnaderna måste klaras genom höjt pris på luncherna under avvecklingstiden. I detta fall har ägarna, dvs. mässföreningen som är lika med personalen vid företaget, inte alls kunnat påverka det beslut som fattats om minskning av personalstyrkan och som är huvudorsaken till att lunchserveringen måste avvecklas. På samma sätt är det för andra mindre företagare som på grund av olika orsaker tvingas minska sin rörelse. Det kan vara statliga beslut, det kan vara modesvängningar — t.ex. för frisörer när det blir omodernt att klippa håret — som är den egentliga orsaken, men det är ägarna som i regel utan hjälp får försöka klara omställningen. Man kan fråga sig om detta var förutsatt. Jag noterar att statsrådet nu uttalar att erfarenheterna i övrigt av lagen kommer att beaktas av utredningen om ökad anställningstrygghet m.m., som behandlar frågan om uppsägningsskydd för alla arbetstagare, inte bara de äldre. Jag hoppas att denna utredning också tar upp det problem som jag har anfört.
Herr talman! Jag måste säga herr Enskog att de kostnader som företagaren belastas med i samband med uppsägningen naturligtvis är likvärdiga med andra kostnader som företagaren kan ha. Han har en lokal förhyrd på viss tid, och han kan alltså vara tvingad att betala lokalen också. Hela den här lagstiftningen har kommit till som ett skydd för den anställde. Det råder inget tvivel om det. Det går ju inte att ta mycket långtgående hänsyn till företagaren, om man samtidigt skall kunna ge den anställde den trygghet som vi eftersträvar. Därför ställs det vissa krav på dem som skall driva företag i det här landet, och jag är medveten om att det kan finnas någon enstaka företagare som får svårigheter på grund av den här lagstiftningen. Men om han i god tid ställer in sig på att avveckla rörelsen, så har han möjligheter att säga upp personalen utan extra kostnader. Företagaren kan ju tillgodogöra sig den anställdes arbete under hela uppsägningstiden, och i ett sådant fall behöver han inte i och för sig göra någon förlust. Jag vill ånyo peka på att det är omöjligt att tillmötesgå arbetsgivaren så långt att man förlorar syftet med denna lagstiftning.
Herr talman! Även jag tycker att det är bra att den anställdes trygghet har ordnats genom denna lag. Men jag har velat peka på konsekvenser som uppstått till följd av lagen, och jag tänker speciellt på dem som drabbades just när lagen trädde i kraft. Det gick ju mycket snabbt. De hade inte kunnat förutse att det skulle bli så stora konsekvenser för dem som det i verkligheten blev. Det är bl.a. detta som gjort att jag har tagit upp denna fråga, och jag hoppas att den frågan också kommer att behandlas av den utredning som inrikesministern har talat om.

Enligt gällande bestämmelser utgår invalidbostadsbidrag för sådan inredning av bostadslägenhet och i vissa fall sådant extra lägenhetsutrymme som bl.a. rörelsehindrad invalid behöver. Bidrag utgår med högst 15 000 kronor för varje lägenhet och får överstiga detta belopp endast i den mån det avser hydraulisk lyftanordning. Enligt den praxis som har utbildats på området utgår bidrag dock inte för anordningar i samband med rehabilitering och funktionsträning. Handikapputredningen väntas inom kort avge betänkande rörande bl.a. invalidbostadsbidrag. Enligt vad jag har erfarit kommer utredningen att där ta upp frågan huruvida bidrag bör utgå för bl.a. åtgärder för rehabilitering och funktionsträning. Det av herr Hedin berörda spörsmålet får prövas på grundval av utredningens förslag.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

Det gäller en hiss ned till källaren där vederbörande har ett gymnastikrum. Enligt läkarintyg är han beroende av den träning han skulle få där för att upprätthålla livsnödvändiga funktioner. Jag är medveten om att man inte kan diskutera ett konkret fall, i synnerhet som det ligger under prövning hos Kungl. Maj:t, men jag ville bara ta upp frågan rent principiellt. Lydelsen av räntelånekungörelsen, 22 §, redovisades av statsrådet. Där framgår bl.a. att det kan utgå bidrag överstigande 15 000 kronor, om det avser hydraulisk lyftanordning. I anvisningarna sägs att med hydraulisk lyftanordning jämställs lyftanordning av annan likvärdig konstruktion, t.ex. elektrisk hiss. Jag menar därför att man enligt dessa och andra formuleringar i anvisningarna skulle kunna ge bidrag i detta fall. Så har länsbostadsnämnden bedömt saken. Jag tycker att myndigheterna rent principiellt bör vara positiva och inte liksom hänga upp sig på formuleringar som kanske är något oklara. Jag tycker alltså att man skall försöka gå så långt som möjligt för att ge bidrag i ett sådant fall som detta. Statsrådet säger att det enligt utbildad praxis inte kan utgå sådana bidrag till rehabilitering och funktionsträning. Enligt uppgifter jag har fått har man i andra liknande fall givit bidrag till just en sådan här hissanordning. Jag skall be statsrådet att titta på det förhållandet när frågan kommer upp i departementet. Sedan hänvisade statsrådet till handikapputredningen, som snart kommer att avge sitt betänkande. Men om man skall avvakta den utredningen får man kanske dröja väldigt länge med att behandla frågan; betänkandet skall — förmodar jag — ut på remiss, och det kan ta åtskillig tid innan det kan bli något definitivt resultat som följd av den utredningen. Jag hoppas alltså att detta fall kan bedömas oavsett vad handikapputredningen säger. Enligt min mening borde man enligt de utredningar som finns i föreliggande fall utan vidare kunna ge bidrag.
Herr talman! Som herr Hedin själv framhåller skall vi inte här i riksdagen diskutera enskilda fall. Jag vill emellertid understryka att handläggningen av dessa frågor sker med beaktande av att det rör sig om angelägna ting för de personer det gäller. Jag har en känsla av att arbetsmarknadsverket verkligen har vinnlagt sig om att göra mycket liberala tolkningar av gällande bestämmelser. Men det bör kanske också erinras om att de sökande själva, de som önskar få detta stöd från samhället, i god tid skall ta kontakt med myndigheter. Bostaden kanske skulle kunna inrättas på ett helt annat sätt, så att den blev bättre för vederbörande men ändå inte medförde alltför stora kostnader. Jag har inte anledning att uttala mig om just det fall som herr Hedin berörde, men ibland kan man faktiskt säga att det brister hos de sökande, som inte i god tid har tagit kontakt med myndigheterna och valt de mest ändamålsenliga lösningarna. Det är självklart att vi i departementet noggrant prövar ärenden av detta slag och överväger om det kan finnas särskilda skäl att göra avsteg från gällande principer.
Herr talman! Jag tackar inte minst för detta svar, som andas en väldigt positiv inställning till denna och liknande frågor. Jag förstår också statsrådets inställning att de sökande i god tid bör ta kontakt med myndigheterna och förvissa sig om vilka vägar de skall gå. När det gäller det konkreta fall som jag har tagit upp har länsbostadsnämnden sagt att den inte kunde finna att bostaden kunde inrättas på något annat sätt utan att de planerade åtgärderna var de enda rimliga och riktiga för att klara situationen. Men detta kommer ju statsrådet att få pröva senare. Jag tycker att det bör ankomma på myndigheterna och i sista hand på departementet att, om det mot förmodan finns formella hinder för att ge bidrag som söks, visa på andra vägar och också att förvissa sig om att andra vägar är framkomliga. Jag vet att man ofta vill skylla ifrån sig och säga att ”det här skall gå den och den vägen” utan att ta reda på om det verkligen går att komma fram den vägen. Man hänvisar t.ex. till landsting utan att undersöka om landstinget över huvud taget kan tänka sig att träda till i sådana här sammanhang. Jag hoppas alltså att man, när denna fråga kommer att prövas, undersöker eventuella alternativa möjligheter, om man mot förmodan finner att det är helt omöjligt att bifalla ansökan om bidrag.
Herr talman! Herr Hedin får inte glömma att vissa gränser finns uppdragna för vad som ankommer på stat och vad som ankommer på kommun, antingen det är landsting eller primärkommun. Det kan göra att statens representanter ibland måste säga att ”det är inte på oss det ankommer”, och man tar därmed inte ställning till hur frågan skall bedömas av det organ som enligt gällande ordning har att bedöma den och har medel anvisade härför. Jag vill säga att man inte generellt kan klandra en statlig myndighet för att den visar ifrån sig ett ärende. Lika väl kan man naturligtvis tänka sig att kommunen ibland måste säga att ”det ankommer inte på oss”.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat om jag är beredd att överväga en sådan ändring av gällande bestämmelser att en företagare, som vid sidan av sin inkomst som sådan också har inkomst av deltidstjänst, vid beräkningen av den ATP-avgift som skall erläggas på grund av hans inkomster som egen företagare får tillgodogöra sig den del av basbeloppsavdraget som inte kan utnyttjas av hans arbetsgivare. Till grund för beräkning av avgift för tilläggspension ligger den pensionsgrundande inkomsten. Denna utgörs av summan av den försäkrades inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete, sedan därifrån avdragits det vid årets ingång gällande basbeloppet. Vidare bortses från inkomst utöver sju och en halv gånger basbeloppet. Avgift för den del av den pensionsgrundande inkomsten som utgör inkomst av anställning erläggs av arbetsgivaren genom arbetsgivaravgift. Avgift för den del av den pensionsgrundande inkomsten som härrör från inkomst av annat förvärvsarbete erläggs däremot av den försäkrade själv genom tilläggspensionsavgift. Arbetsgivaravgiften är av kollektiv natur och bygger på den antagna pensionsgrundande inkomsten för samtliga anställda. Sålunda beräknas arbetsgivaravgiften på arbetsgivarens totala lönekostnad sedan därifrån avdragits produkten av basbeloppet och antalet årsarbetare. Med en årsarbetare förstås en anställd som arbetat hela året på heltid. Den som varit anställd i mindre omfattning medräknas i motsvarande mån. Tilläggspensionsavgiften, som alltså erläggs av den försäkrade själv, betalas enbart på den del av den pensionsgrundande inkomsten som återstår sedan från den försäkrades totala inkomster avdragits basbeloppet och hans inkomst av anställning. Härav följer att i detta fall råder full överensstämmelse mellan avgiftspliktig och pensionsgrundande inkomst, med andra ord den försäkrade själv betalar avgift endast för den del av företagarinkomsten som ger honom rätt till pension.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

Denna utgörs av summan av den försäkrades inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete, sedan därifrån avdragits det vid årets ingång gällande basbeloppet.” Man skulle alltså få i ett sådant här fall dra ifrån hela basbeloppet. Men i så fall är jag felunderrättad och inte bara jag utan också riksdagens upplysningstjänst som har nämnt följande fall: ”En person har såsom arbetsinkomst dels 8 000 kronor på grund av verksamhet i en egen rörelse, dels 10000 kronor på grund av sex månaders anställning. För den sistnämnda inkomsten erlägger arbetsgiva ren arbetsgivaravgift som beräknas på lönen minskad med hälften av basbeloppet, — — —. Den försäkrade är skyldig att själv erlägga egenavgift till pensioneringen på inkomsten av rörelsen. Eftersom avdraget för basbeloppet vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten i första hand skall göras på inkomsten av anställning och denna inkomst i förevarande fall överstiger basbeloppet, skall egenavgift beräknas på hela inkomsten av förvärvsarbete.

För mig förefaller det vara naturligt att den här företagaren, som kan vara en deltidsjordbrukare, får dra ifrån den del av basbeloppet som återstår sedan hans arbetsgivare har dragit sin del, att han får dra ifrån den, det som ej utnyttjas av arbetsgivaren när han skall betala ATP-avgift för inkomsten från rörelsen. Så tycks inte vara fallet enligt upplysningstjänsten, men enligt socialministern är det så.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal kan lita på de uppgifter som lämnas från den här bänken. Jag har en känsla av att det är herr Westberg som inte har helt fångat in de här frågeställningarna. Jag vill gärna tillägga, herr talman, att frågan om pensionsreglerna vid blandade företagaroch anställningsinkomster har, efter motioner, varit föremål för uppmärksamhet i riksdagen alltsedan tillkomsten av tilläggspensioneringen och senast vid 1971 års riksdag. Riksdagen har varje gång avvisat yrkanden om Översyn av avgiftssystemet. Vid behandlingen av motioner i ärendet vid 1970 års riksdag avgavs yttrande av riksförsäkringsverket över frågan om införande av ett mera selektivt sätt att bestämma avgifterna. Verket konstaterade då att detta skulle vara förenat med betydande svårigheter och att förfarandet bl.a. kunde förutses medföra en icke oväsentlig arbetsökning för de lokala skattemyndigheterna och arbetsgivarna. Även riksdagen har gång efter annan pekat på de vanskligheter som möter om man rubbar det nuvarande avgiftssystemet. Därvid har anmärkts att tilläggspensioneringen bygger på — och det vill jag fästa uppmärksamheten på — ett fördelningssystem, att arbetsgivaravgifterna debiteras och inbetalas kollektivt, att registreringen av inbetalda avgifter inte sker individuellt för varje försäkrad och att det på grund härav inte är möjligt att åstadkomma absolut överensstämmelse mellan inbetald avgift och tillgodoförd pensionspoäng. Riksdagen har även ansett att ett genomförande av ändringar till ett mera selektivt sätt att bestämma arbetsgivaravgiften skulle äventyra de mycket stora fördelar som är förenade med tilläggspensioneringens enhetliga uppbyggnad. Mot den bakgrund som här redovisats har riksdagen avvisat alla sådana här propåer. Herr talman! Jag har velat göra detta tillägg för att herr Westberg skall observera att dessa frågor sannerligen har varit föremål för riksdagens ingående behandling tidigare.

Herr talman! Av socialministerns senaste anförande att döma stämmer inte vad som sägs i svaret. Nu talar han om vanskligheterna och svårigheterna att rätta till det här förhållandet, men i svaret sägs att det ”råder full överensstämmelse mellan avgiftspliktig och pensionsgrundande inkomst”. I så fall skulle det inte vara något problem alls, och man skulle inte behöva vidta några åtgärder. Såvitt jag kan förstå är alltså upplysningstjänstens uppgifter riktiga — att en företagare som har deltidstjänst får betala större ATP-avgift än han rätterligen skulle göra om han fick utnyttja basbeloppsavdraget till dess fulla storlek.
Herr talman! Med anledning av herr Westbergs senaste inlägg vill jag understryka att den bristande överensstämmelse som ibland föreligger mellan avgifter och förmåner inte går ut över den försäkrades rätt till pension. Han får alltid rätt till pension för alla förvärvsinkomster som överstiger basbeloppet och understiger det för alla försäkrade föreskrivna maximibeloppet. Likaledes vill jag understryka, som jag har framhållit i svaret, att den försäkrade aldrig behöver betala avgift för större inkomst än som ger honom rätt till pension. Herr Westberg kan lita på dessa uppgifter.

Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp har frågat jordbruksministern om han anser att staten bör lämna ekonomisk kompensation till de förbrukare som ovetande om amitrolets skadlighet redan inför växtskyddssäsongen hunnit inköpa vissa kvantiteter av ämnet när amitrolförbudet kom. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den 18 april 1972 beslöt giftnämnden bl.a. att med omedelbar verkan avregistrera alla amitrolpreparat. Till följd härav får sådana preparat inte längre saluhållas, överlåtas eller användas. Någon lagstadgad rätt till ersättning av statsmedel vid förlust på grund av en sådan åtgärd föreligger inte. Inte heller på andra grunder har utgetts någon ersättning i sådana fall. Några skäl att avvika från denna princip synes inte föreligga med anledning av giftnämndens nu ifrågavarande beslut.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Aspling för svaret. Men nog tycker jag att det måste vara fel att i sådana fall som här föreligger knäsätta en generell princip. Man måste ju betänka att i dessa fall kom förbudet totalt överraskande. Förbrukarna var helt ovetande om medlets nu omtalade skadlighet, och därför kom förbudet mot dess användning närmast som en chock för många av dem. Amitrolets toxicitet, angiven i LD 50-värden, har inte heller tidigare tytt på att spridningsförbud var att vänta. Även för experterna kom resultatet av arbetarskyddsstyrelsens utredning om amitrolets sjukdomsalstrande egenskaper mycket överraskande. Uppenbarligen har dock hanteringen av medlet i de här aktuella fallen varit vårdslös. Jag skall emellertid inte gå in på det. Men jag vill verifiera att giftnämnden ansåg sig tvungen att på grundval av de till sammanträdet lämnade rapporterna meddela detta förbud omgående. Förbrukarna hade emellertid vid denna tidpunkt redan inköpt medlet för den kvickrotsbekämpning som det är avsett till. Utsädeshavren, som säkerligen också var inköpt, kan man givetvis så ut på de här aktuella arealerna. Skörden kommer dock att bli mindre, därför att man inte kan bekämpa ogräset. Det rör sig om inte helt oväsentliga förluster. Jag kan nämna att man beräknar att det är fråga om 60 000 hektar, och skördeförlusten kan man mycket lätt räkna ut genom de försök som tidigare gjorts. Till detta kommer så värdet av de 40 000 kg amitrolpreparat som gått ut i handeln. Jordbruket har absolut ingen åstundan att använda medel som kan vara skadliga för människor och djur. Men ekonomiska förluster som på detta sätt oturligt och slumpmässigt drabbar enskilda människor på grund av statliga åtgärder och beslut bör givetvis bäras av det allmänna och inte av den enskilde. Jag tycker därför att det bara är ett helt kategoriskt konstaterande socialministern gör när han säger att det inte varit brukligt att ersätta sådana här förluster. Det kan ju finnas fall, herr statsråd, då det i varje fall kan vara lämpligt att göra det.
Herr talman! Helt överraskande kan ju inte det här förbudet ha kommit, herr Larsson i Staffanstorp, därför att giftnämnden har, såvitt jag vet, behandlat frågan vid ett par tillfällen. Och herr Larsson kan väl inte mena att giftnämnden skulle uppskjuta ett beslut om förbud mot bekämpningsmedel, när det efter företagen utredning har konstaterats att risker är förenade med preparatets användning. Sedan vill jag bara säga, herr talman, att frågan om ekonomisk kompensation i anledning av ingripanden enligt bekämpningsmedelsförordningen har diskuterats i riksdagen vid flera tillfällen. Jag erinrar endast om att 1967 års riksdag tagit ställning i denna fråga och klart deklarerat att ersättning i sådana här fall principiellt inte utgår.
Herr talman! Jag hoppas, statsrådet Aspling, att det framgick av vad jag sade att jag inte har någonting att invända mot giftnämndens fattade beslut, därför att om preparatet konstaterats vara farligt skall vi naturligtvis inte använda det. Som jag sade har inte ens experterna haft reda på att medlet var farligt; först ett par dagar före giftnämndens beslut förelåg denna rapport. Det har inte i tabellerna varit klassificerat på sådant sätt att man kunde vänta sig ett förbud. Människor på olika platser har därför blivit helt överraskade av förbudet, som har fått ekonomiska följdverkningar för dem, Det är dessa ekonomiska aspekter som jag här har velat framhålla och understryka.
Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp är ju själv ledamot av giftnämnden och bör därför känna till att nämnden självfallet kan komma att ställas inför frågor, där omedelbara beslut måste fattas. Det har varit fallet här. Som jag sagt har denna fråga sannerligen inte kommit överraskande, eftersom vi under en lång tid har fört debatter och diskussioner och läst artiklar i tidningarna om de uppenbara riskerna med amitrolpreparat. Beträffande ersättningsfrågan hänvisar jag bara till vad jag sagt tidigare, att riksdagen har diskuterat denna fråga ingående och då tagit ställning.

Herr talman! Herr Åsling har frågat utbildningsministern om han är beredd medverka till att den med framgång bedrivna försöksverksamheten med förskoleverksamhet i glesbygd utökas till att innefatta ytterligare glesbygdskommuner. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Från socialhuvudtitelns anslag Bidrag till social hemhjälp kan sedan budgetåret 1968/69 utgå bidrag till försöksverksamhet med särskilda insatser för vård och service i glesbygder. Sedan år 1970 omfattar försöksverksamheten även bl.a. lekskoleverksamhet i glesbygdsområden. Denna försöksverksamhet har fått betydande omfattning, och bidrag har hittills anvisats för ett drygt tjugotal lekskoleprojekt. Avsikten med dessa försöksprojekt är att få fram praktiska erfarenheter som kan ligga till grund för ställningstaganden om hur en mera allmän lekskoleverksamhet i landets glesbygdsområden kan utformas. Inom försöksverksamheten prövas olika organisatoriska lösningar när det gäller gruppstorlekar, restider, vistelsetider, personal, samordning med grundskolans lågstadium etc. Utvärderingen av de hittills vunna erfarenheterna pågår. Frågan om bidrag till projekt som ingår i försöksverksamheten prövas av Kungl. Maj:t efter framställning eller yttrande från socialstyrelsen, som centralt leder försöksverksamheten i samråd med bl a. 1968 års barnstugeutredning och Svenska kommunförbundet. Den av staten understödda försöksverksamheten med lekskoleverksamhet i glesbygdsområden har successivt utvidgats. Enligt vad jag inhämtat behandlar socialstyrelsen för närvarande ett antal framställningar avseende ytterligare försöksprojekt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, även om jag hade hoppats på en mera klart uttalad viljeinriktning när det gäller den framtida utvecklingen av den försöksverksamhet som det här gäller. Som framgår av svaret vill ett stort antal kommuner starta denna typ av verksamhet. I Jämtlands län är t.ex. intresset så stort att mycket talar för att hela länet skulle inordnas i en försöksverksamhet av denna karaktär. Detta är ett väsentligt problem för glesbygden, men det är också ett problem för glesbygdens tätorter. Också till sådana tätorter måste barnen nämligen transporteras med skolskjuts för att komma i åtnjutande av undervisning. Därför finns det även där ett stort intresse för en förskola eller lekskola av glesbygdsmodell. Integrationen med lågstadiet är inte bara en organisatorisk och därmed en ekonomisk nödvändighet, utan den har också ett egenvärde. Eftersom glesbygdsförskolan framför allt syftar till social kontakt är denna integration särskilt lämplig. Och eftersom man på detta sätt även bör ha goda utsikter att längre än eljest upprätthålla den nuvarande skolorganisationen och behålla de små bygdeskolorna är frågan dessutom en allmänt skolorganisatorisk fråga av mycket stor betydelse. Detta har för övrigt påpekats av glesbygdsutredningen. Jag tror att det är viktigt att man har en generös syn på de former i vilka kommunerna väljer att organisera förskolorna för att så långt möjligt ansluta till lokala förutsättningar. Man bör t.ex. som assistenter kunna anlita hemmafruar och annan lokal arbetskraft under förutsättning att de får handledning och stöd av befintliga lärare och förskollärare med ansvar för tillsynen av förskolan i en hel kommun. Jag hoppas att man vid handläggningen av ärendena tar hänsyn till detta och även beaktar att det är angeläget för kommunerna och medborgarna i glesbygderna att förskolan också i glesbygden kan utvecklas och få det stöd som den förtjänar.

Herr talman! Det råder inga delade meningar om värdet av denna försöksverksamhet ute i glesbygderna och inte heller om viljeinriktningen; försöksverksamheten skall drivas vidare. Men man kan ännu inte på det underlag vi har dra några slutsatser om hur förskoleverksamheten skall organiseras i glesbygderna. Vi har en rad olika projekt i gång, och andra är, som jag nämnde i svaret, under prövning i socialstyrelsen.

De möjligheter som herr Åsling nämnde, nämligen att som assistenter anställa hemmafruar och annan lokal arbetskraft, har man redan i pågående projekt använt sig av. Jag tycker att det är väsentligt att man här har ett samarbete mellan skolstyrelse och social centralnämnd och att man kan samordna denna verksamhet med familjedaghemmens, med den uppsökande verksamheten, med verksamheten för handikappade barn osv. Sådana och andra socialt angelägna problem måste ju också lösas inom ramen för förskoleverksamheten. Herr Åsling talade om den modell som tillämpas i Ströms kommun, nämligen att lågstadielärare vidgar sitt område till förskolan med hjälp av assistent och förskolekonsulent. Jag tycker att det skulle vara intressant att också få den alternativa utformningen belyst, dvs. att förskolläraren följer barnen upp i lågstadiet och då har bistånd av assistent och lågstadiekonsulent. Också som pedagogiskt experiment kan ett sådant utbyte av lärarkrafter vara värdefullt. Det är en från försökssynpunkt stor och väsentlig verksamhet som nu pågår ute i glesbygderna. Men vi ser den dessutom som en socialt synnerligen angelägen verksamhet, och det är också ur den aspekten som bidragen bedöms.
Herr talman! Jag är tacksam för denna komplettering av svaret därför att den andas en väsentligt större vilja att gå vidare på den inslagna vägen och tillvarata de potentiella möjligheter till undervisning och social service i glesbygderna som förskolan ändå erbjuder. Det finns alltså inga delade meningar beträffande förskolans betydelse för glesbygden, och jag tackar statsrådet för det konstaterandet. När det gäller underlaget för att gå vidare och beakta den försöksverksamhet som redan är i gång är det riktigt att den tid under vilken försöksverksamheten har bedrivits är alltför kort för att man skall kunna dra några långtgående slutsatser. Just därför vill jag betona att de centrala myndigheterna bör visa generositet gentemot de kommuner som nu ansöker om att få införa förskola, generositet såväl beträffande antalet kommuner som när det gäller att acceptera lösningar som har en lokal förankring och anpassning.
Herr talman! När det gäller det krav på generositet som herr Åsling framför tror jag att vi kan konstatera att det i de beslut som redan har fattats har funnits stort mått av generositet. Jag tror inte att man skall behöva ge avkall på generositeten vid behandlingen av ärendena i fortsättningen heller.

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att extra universitetslärare bereds vidgade möjligheter att förena tjänst vid universitet med tjänst inom decentraliserad universitetsutbildning. Regeringen har i beslut den 14 april 1972 meddelat särskilda bestämmelser om vissa lärartjänster för högre utbildning i Örebro, Östersund och Luleå. Bestämmelserna innebär bl.a. att extra tjänster som universitetslektor och universitetsadjunkt får inrättas vid socialhögskolan i Örebro med undervisningsskyldighet även vid universitetsfilialen och gymnastikoch idrottshögskolan samt vid socialhögskolan i Östersund och vid högskolenheten i Luleå med undervisningsskyldighet även vid den s.k. systematiserade decentraliserade universitetsutbildningen på dessa orter. Jag vill understryka att tjänster för närvarande får inrättas endast inom den systematiserade decentraliserade universitetsutbildningen. Inom övrig decentraliserad utbildning ombesörjs undervisningen av timarvoderade lärare, i viss utsträckning personer bosatta på orten, bl.a. lärare inom skolväsendet. Det bör också framhållas, att den decentraliserade universitetsutbildningens omfattning är sådan att inte särskilt stora effekter kan åstadkommas med en sådan åtgärd som den herr Richardsons fråga gäller. Efter regeringsbemyndigande i november i fjol tillkallade jag en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga anställningsförhållandena för icke-ordinarie lärare, assistenter och amanuenser inom universitetsoch högskoleområdet. Arbetsgruppen överväger bl.a. frågor av den typ herr Richardson nu tagit upp. Härvid måste bl.a. beaktas de resekostnader som uppstår när universitetslärare reser till decentraliseringsort för varje undervisningstillfälle. Jag utgår ifrån att herr Richardsons fråga är föranledd av den aktuella situation som inträtt till följd av det minskade lärarbehovet vid de filosofiska fakulteterna. Med anledning därav vill jag upplysa, att myndigheterna i hög grad har sin uppmärksamhet fäst vid dessa förhållanden och att samråd pågår mellan universitetskanslersämbetet, arbetsmarknadsstyrelsen och berörda personalorganisationer om lämpliga åtgärder i syfte att bereda eventuellt friställd personal lämplig sysselsättning. Den av herr Richardson antydda lösningen torde vara en av de åtgärder som därvid övervägs. förena tjänst vid universitet med Med hänsyn till det här sagda är det för tidigt för mig att i dag ta ställning till den resta konkreta frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för det omfattande svaret, som jag inte närmare hunnit studera. Jag noterar dock med tacksamhet att de problem som jag har aktualiserat, nämligen sysselsättningsproblemen för extra universitetslärare till följd av den minskade nyinskrivningen vid universiteten, nu angripits inom departementet. Jag tolkar svaret så, att man gör allt vad man kan för att förbättra situationen. Självfallet är jag medveten om att de möjligheter jag pekat på inte helt löser några problem, men jag tror ändå att de kan vara till en viss hjälp. Som statsrådet själv sade finns möjligheten att förena tjänst vid universitet med tjänst inom decentraliserad universitetsutbildning egentligen bara beträffande den s.k. systematiserade universitetsutbildningen — den som bedrivs i Luleå, Sundsvall och Östersund. Jag noterar med tacksamhet att en viss utvidgning nu kommer till stånd på dessa orter. Men det förefaller mig ändå omotiverat att i det läge som nu råder vara så restriktiv i detta avseende. Mitt förslag skulle inte bara bidra till att i viss mån förbättra sysselsättningen för de lärare som nu hotas av arbetslöshet utan också bidra till att ge de vuxenstuderande som inte bor på universitetsorter bättre möjligheter till undervisning med goda lärarkrafter. Man kan alltså se detta problem ur två aspekter: dels utifrån en strävan att trygga sysselsättningen för lärarna, dels utifrån en strävan att främja den decentraliserade universitetsutbildningen. Vad det senare problemet beträffar kan man fråga sig om det inte finns skäl att vidga den systematiserade decentraliserade utbildningen till att omfatta flera orter och andra områden än de som nu finns. Jag vill peka på ett sådant område, nämligen Skaraborgs län, där det uppstått vissa problem att anordna sådana här kurser. Två olika undersökningar visar att Skaraborgs län genom sitt geografiska läge och sin befolkningsoch bebyggelsestruktur skiljer sig från andra jämförbara regioner. Den ena undersökningen har gjorts av samarbetsgruppen skolöverstyrelsen-universitetskanslersämbetet-Samverkande bildningsförbunden — SAMSUS. Av en rapport som lämnades för ett par år sedan framgår att frekvensen av extern universitetsutbildning var överraskande låg. Den andra undersökningen är alldeles färsk. Det är en uppsats i U 68:s fjärde rapport Regional rekrytering till universitet och högskolor under 1960-talet, där det diskuteras vilka kriterier som bör ligga till grund för ytterligare lokalisering av universitetsutbildning. Författarna kommer fram till tre sådana kriterier, nämligen studerandefrekvens, närheten till universitetsort och regionens befolkningsunderlag. Man finner därvid att just de centrala delarna av Skaraborgs län fyller alla dessa kriterier. Båda dessa undersökningar visar klart att det finns såväl förutsättningar för som behov av eftergymnasial utbildning i det området. En åtgärd, om än föga dramatisk, skulle vara att skapa möjligheter till Jag vill fråga statsrådet Moberg, om det inte med hänsyn till de båda aspekter jag här anfört finns skäl att ta upp frågan om en vidgning av just denna form av postgymnasial utbildning.
Herr talman! Den frågan har vi behandlat i riksdagen för inte länge sedan, herr Richardson. Utskottet ansåg vid det tillfället att man om möjligt bör utvidga denna verksamhet men att man först bör avvakta utvärderingen av den utbildning som redan pågår. Det är en kanske väl sent påkommen fråga som herr Richardson nu ställde till mig.
Herr talman! Jag vill bara notera att nya förhållanden har inträffat. Det har nämligen visat sig att det har varit svårt att anordna den icke systematiserade decentraliserade utbildningen. Det är ju beklagligt om elever kommer i kläm eller hindras av meningslösa paragrafmurar, vilket här faktiskt har varit fallet. Jag föreställer mig att det inte går att ändra på detta omedelbart, men jag vill fästa uppmärksamheten på denna möjlighet inför den undersökning som en arbetsgrupp håller på med.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Som bekant pågår en omfattande veckoslutstrafik med bussar som saknar linjetrafiktillstånd. Det sker i form av en sorts beställningstrafik, som innebär otrygghet för resenärerna och som inte medför något större ekonomiskt risktagande för arrangörerna. Om en planerad resa inte får tillräckligt antal bokningar för att vara lönsam kan turen utan vidare inställas. Resenärerna hänvisas till SJ, som får fungera som reserv. I många fall ligger avgångstiderna för den busstrafik som här avses kort före lämplig tågförbindelse. På grund av det låga priset väljer många att åka med bussar då dessa ofta är bekväma och har god utrustning. Jag ger ett prisexempel för denna sträcka som omnämns i frågan, Stockholm—Luleå. För den sträckan kostar resan med privat buss 100—135 kronor tur och retur. Med andra klass i tåg är priset för enkel resa 153 kronor plus 4 kronor för sittplatsbiljett. För resa tur och retur kostar biljetten 252 kronor plus 8 kronor för sittplatsbiljett. Tågbiljettpriserna är satta för en tidtabellsbunden trafik alla dagar jämte kostnader för stationer och hållplatser. SJ kan bara inte inställa en tur med för få resenärer. Det finns en undersökning, gjord av SJ:s centralförvaltning, som tyder på att varje helg ca 1 500 personer enbart efter sträckan mellan Stockholm och Norrlandskusten reser i vardera riktningen med dessa extra bussar. En hel del av dessa skulle säkerligen ha rest även om inte bussarna funnits, men de låga priserna på dessa linjer är utan tvivel en bidragande faktor till det stora antalet resenärer.

Herr talman! Jag vill allra först instämma i fru Normarks beskrivning av hur busstrafik konkurrerar med järnvägstrafik, i vissa fall dessutom parallellt. Det är riktigt, som fru Normark säger, att det finns en viss okontrollerad trafik på vägarna i dag. Det är min förhoppning att den proposition rörande bl a. busstrafikens framtida struktur som jag förelade riksdagen för några veckor sedan skall rätta till dessa förhållanden. Sedan vill jag besvara frågan. SJ:s rabattförsök får ses som ett kommersiellt initiativ. SJ vill genom försöket helt enkelt ta reda på om ett lägre pris medför så många fler resande att totalintäkten ökar. Jag vill understryka att SJ har rätt att självt göra sådana nedsättningar i taxan som är kommersiellt motiverade, och jag anser att en prissänkning av det här slaget visar SJ:s vilja att föra en aktiv prispolitik. Som jag tidigare sade i mitt svar till fru Normark är det för tidigt att nu säga något om utfallet av försöket. Efter vad jag inhämtat kommer dock utvärderingen av försöket att bli klar denna månad. Skulle försöket bli en kommersiell framgång finns inte någon anledning förmoda att det inte skulle få en fortsättning. Den andra frågan, som rörde Skellefteås eventuella anknytning till sådan här verksamhet, kan jag självfallet för dagen inte uttala mig om. Det bör liksom andra frågor i sådana sammanhang åvila statens järnvägar att, om man så finner lämpligt, utvidga trafiken.
Herr talman! Jag tackar för de ytterligare kompletteringar jag fått med anledning av min fråga. Vid kontakter med personer som åkt t.ex. sträckan Skellefteå — Stockholm med buss har jag erfarit att de mest positiva uttalandena gällt de låga biljettpriserna. De flesta har dock sagt att de hellre skulle ha åkt tåg, om inte kostnaderna varit så höga. På sträckor där tåg och landsvägstrafik konkurrerar om samma underlag kan det vara av avgörande betydelse för vilken kollektiv trafik vi skall ha i framtiden att SJ utvidgar sin försöksverksamhet med billiga turer. Min avsikt med frågan var givetvis inte att på något sätt kritisera den reguljära busstrafiken, som tillsammans med SJ:s bussar har en angelägen uppgift, bl.a. att den i vissa fall är det bästa alternativet till bilismen. Men jag tror, herr talman, att vi har anledning att förvänta att denna försöksverksamhet med prisbilliga turer på SJ som sker på sträckan Luleå—Stockholm skall ge det resultat som vi hoppas. Skellefteå och Umeå bör snarast få samma alternativ att välja på.
Herr talman! Herr Hagnell har frågat mig vilka nya åtgärder regeringen är beredd att vidta och vilka ekonomiska medel regeringen kan ställa till förfogande för att skapa ny sysselsättning, när sysselsättningen nu kommer att minska vid den statliga verkstaden AGV i Gävle. Jag har nyligen informerat företrädare för de anställda vid AB Gävle vagnverkstad om resultatet av den utredning som på regeringens uppdrag utförts avseende betingelserna för produktionen av gruvlok och truckar vid bolagets verkstäder. Regeringen har med hänsyn till vad som framkommit i samband med utredningsarbetet inte funnit anledning att ifrågasätta AB Gävle vagnverkstads styrelsebeslut om avveckling av denna produktion. Regeringen har uppdragit åt statens järnvägar att genomföra försäljningen av ifrågavarande tillverkningsprogram — med vad dessa innefattar av tillverkningsrätter, lager etc. — på sådant sätt att produktionen kan fortsätta i annan huvudmans regi. Därvid skall samråd ske med arbetsmarknadsverket. Ett kommande avtal om försäljning skall underställas Kungl. Maj:t för godkännande. Regeringen har också föreskrivit att personal inom bolaget som är sysselsatt med produktion, marknadsföring etc. av angivna produkter inte skall friställas i avvaktan på att försäljningen genomförs. Regeringen vill med sitt beslut säkra att produktionen av gruvlok och truckar i lämpliga former skall kunna fortsätta. Därvid är givetvis avsikten att motverka den minskade sysselsättningen vid den stat att i görlig mån bereda anställda fortsatt sysselsättning vid den ifråvarande produktionen. I den utsträckning detta inte kan ske kommer givetvis andra möjliga åtgärder att vidtas för att skapa lämpliga arbetstillfällen.
Herr talman! Än en gång har ett statligt företag råkat i svårigheter. Detaljer, som i och för sig kan förklaras, den ena efter den andra, har lett till ett helhetsresultat, som inte är tillfredsställande vare sig för dem som jobbar i företaget eller den bygd som är beroende av sysselsättningen. Jag är medveten om den information som lämnats tidigare. Jag vet att den informationen tarvar ytterligare information för att kunna uppskattas till fullo av de anställda, vilket för närvarande inte görs. Bakgrunden skall jag inte gå in på nu. Det hade ställts löfte om att de tre tillverkningsgrenar, som det här gällde, skulle fortsätta, men den ena försvann under utredningen, trots att ingen förändring skulle ske medan utredningen pågick. En av dessa grenar är alltså borta — det är de tunga truckarna — och den bedömde jag för min del som den mest chansrika. Nu är de andra grenarna på väg att säljas bort på andra håll. Därför verkar svaret något antikverat på den punkt, där det sägs att man vill att produktionen skall säkras och att avsikten är att bereda anställda sysselsättning vid ifrågavarande produktion. Jag tror inte man skall räkna med det heller. Därför var huvudsyftet med min fråga en annan: Är regeringen beredd att städa efter sig och se till att nya pengar läggs på bordet, så att vi får fram en ny sysselsättning i området, när den gamla försvinner? Det är den avgörande frågan. I svaret sägs att ”givetvis andra möjliga åtgärder” kommer att vidtas för att skapa lämpliga arbetstillfällen. Vilka är de? Är man beredd att satsa några miljoner kronor, för att man kan gå ut och leta efter dessa nya arbetstillfällen och skapa dem? Vi måste veta vad den gamla ägaren är villig att göra för att städa upp efter sig, särskilt i det här fallet.

Herr talman! Jag vill bara helt kort kommentera herr Hagnells inlägg. Som framgår av svaret har regeringen med sitt beslut velat se till att produktionen av gruvlok och truckar kan fortsätta — det tycker jag är viktigt i sig — och därmed också i möjligaste mån trygga sysselsättningen för personal inom bolaget som nu är sysselsatt med berörd produktion. Det är också viktigt och självklart för regeringen att ta ett sådant beslut. Vi lämnar inte någon vind för våg. I den utsträckning den här personalen inte kan beredas sysselsättning i den nye huvudmannens regi är det angeläget att alla ansträngningar görs för att klara sysselsättningen på annat sätt. Det finns klara konstateranden från regeringen att ingen av de anställda vid AB Gävle vagnverkstad som tidigare sysslat med den produktion som nu skall avvecklas — ett beslut som regeringen också har tagit och står för — skall lämnas åt sitt öde. Vi följer dem och ser efter vilka åtgärder vi exempelvis med arbetsmarknadsverkets hjälp kan vidta för att klara sysselsättningen för Frågan om sysselsättningseffekterna i Gävle kommer naturligtvis in i Torsdagen den bilden i samband med försäljningen av tillverkningsprogrammet och de 4 maj 1972 samrådsförfaranden som skall ske med arbetsmarknadsverket. I avvaktan på att avtalet om försäljning underställs Kungl. Maj:t — det är också en åtgärd som ligger helt i linje med vår omtanke om de anställda att Kungl. Maj:t skall se avtalet innan det godkänns — finns det som jag ser det inte anledning vidta några speciella åtgärder. Vi skall också, herr Hagnell, sätta in denna fråga i sitt perspektiv. Vi skall komma ihåg att den tillverkning vi hela tiden talar om rör sig om drygt 7 miljoner kronor av den totala omsättningen vid AGV under år 1971, som var 47 miljoner kronor; det andra är järnvägsvagnstillverkning. Och det rör sig om 63 anställda av det totala antalet 297. Det är otvivelaktigt en respektabel siffra i och för sig — men det gäller dock ungefär en femtedel av det totala antalet anställda. Jag tror således inte att vi skall måla hin på väggen i onödan, herr Hagnell. Här sitter nu kunnigt folk och skall se till att produkterna säljs ut på ett riktigt och vettigt sätt, och jag utgår från att Konungens befallningshavande i Gävle då kan bidra i sin mån också. att motverka den minskade sysselsättningen vid den statliga verkstaden
Herr talman! Just för att kunna bidra, vill jag veta litet mer än vad som har kommit fram. Jag behöver veta att det finns pengar, som man är villig att satsa. Tyvärr har det inte gått att få annat besked än att AMS skall följa dem som försvinner härifrån ”man för man”. Jag är mera intresserad av de nya jobben som behöver komma och hur mycket man är beredd att satsa på dem. Jag är helt medveten om att det sitter folk som sysslar med att sälja den hittillsvarande verksamheten. Jag vet att försäljningskontakter har tagits på olika håll i landet. Den blir väl såld och därför ser jag inte någon realism i att man här talar om att man vill att produktionen kan fortsätta för att ge de anställda sysselsättning även i en annan huvudmans regi. Det blir inte de här anställda, så långt jag kan förstå. Därför är huvudfrågan: Vilka andra åtgärder kommer att vidtas? Vi får alltså en förtröstan om att AMS skall klara av det här, man för man. Men det gäller dem som försvinner. De nya jobben kan ju AMS inte gå in och skapa några möjligheter för. Där måste det bli en annan satsning från ägarens sida. Frågan måste ses ur det stora perspektivet att det gäller en tillverkning för 7 miljoner av 47 miljoner, säger kommunikationsministern. Men den ena tillverkningen, de stora truckarna, har ju inte ens kommit i gång. Avtalet tecknades den 16 augusti förra året och ingen truck har tillverkats. Några har färdigställts efter en tidigare konkurs. Hade det bara varit fråga om 63 man en gång för alla, hade jag heller inte varit så orolig. Jag vet att SJ har andra verkstäder inom länet och på andra håll, där jag också är orolig för sysselsättningen. Därför vill jag ha fram en kraftfullare handlingslinje från ägarens, staten-regeringens sida, som ger trygghet i arbetet.

Herr talman! Herr Hagnell tog i allra sista delen av sitt inlägg upp huvudproduktionen vid AGV. Det är inte den vi diskuterar i dag. Vi diskuterar sidoproduktionen, som av olika skäl nu skall lämna Gävle vagnverkstad. Vi kanske har anledning att återkomma till huvudproduktionen i något annat sammanhang. Sedan kan man naturligtvis som herr Hagnell gör ta upp själva sakfrågan och börja detaljgranska den. Jag gör inte det, herr talman. Frågan om den första trucktillverkningen, som herr Hagnell här åberopar, och formerna för hur den lämnade Gävle vagnverkstad skall jag under inga förhållanden gå in på eftersom det där rör sig om konstruktioner av avtal mellan uppfinnare och exploatör som absolut inte skall diskuteras i riksdagen. Därför skulle det vara märkligt om herr Hagnell skulle kräva något besked om hur den s.k. midjetrucken avvecklades ifrån Gävle vagnverkstad. Sedan är det tydligen nödvändigt att komplettera mitt förra inlägg med att säga att om man i något sammanhang från regeringens sida har sökt värna om friställd arbetskraft, så är det här.

Det är alldeles självklart att den som skall överta tillverkningen bör ha intresse av att få med sig de duktiga människor som sysslat med den tidigare. Och att man dessutom, herr Hagnell, til syvende og sidst skriver in i beslutet att Kungen skall godkänna ett avtal om försäljning. Jag tror att man sällan i ett avvecklingsärende har kunnat agera med sådan garanti för att man in i det sista skall se till att det som kan göras blir gjort, som i denna fråga.

Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik har frågat mig när frågan om ersättning till SJ för driftkostnader för försvarsberedskap förväntas avgöras av Kungl. Maj:t. I årets statsverksproposition anmäldes att beredningen av denna fråga inte hade avslutats. Beredningen av ersättningsfrågan pågår ännu, och jag är inte nu beredd att uttala mig om vare sig tidpunkten för ett beslut eller den närmare innebörden av ett sådant.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Jag beklagar uppriktigt att statsrådet inte hade ett mera konkret svar att lämna. Jag har naturligtvis läst vad statsrådet har anfört i årets statsverksproposition, som ju kom i januari. Nu är vi inne i maj och snart i ett nytt budgetår. Men det som kommunikationsministern återgav är inte det enda som anförs om detta i statsverkspropositionen. Där återges också SJ:s hemställan, enligt vilken SJ:s kostnader för försvarsberedskapen beräknas för kommande budgetår uppgå till ca 15,7 miljoner kronor. Det heter vidare: ”Planeringen och övrig verksamhet blir beroende av anvisade medel.

Jag vill också här redovisa vad den senaste försvarsutredningen skrivit om järnvägarnas betydelse för totalförsvaret: ”Försvarsutredningen finner för sin del att järnvägarna även under 1980-talet måste ses som en väsentlig del av transportapparaten under krig och vid avspärrning. Utredningen förutsätter därför att frågan om järnvägarnas beredskap ägnas stor uppmärksamhet i framtiden, både vid utformningen av transportpolitiken och vid inriktningen av beredskapsåtgärderna på transportområdet.”
Herr talman! Jag vill bara hänvisa till vad jag har sagt i mitt svar och göra ett enda förtydligande. Innan regeringen berett och avgjort frågan om ersättning till SJ för driftkostnader för försvarsberedskap kommer självfallet inga mera väsentliga inskränkningar att ske i SJ:s andel av försvarsberedskapen.

Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik, som är väl insatt i dessa frågor, behöver säkerligen inte upplysas om de stora och tunga poster som SJ:s del i försvarsberedskapen omfattar — driftvärn och mycket annat. Det är dessa förhållanden vi skall ha i tankarna när vi talar om både mitt svar och min kommentar till detta.

Herr talman! Herr Elmstedt har frågat justitieministern om det kan anses förenligt med gällande lagstiftning att körkortsåterkallelse ifrågasätts för person mot vilken inga som helst anmärkningar tidigare riktats, enbart av det skälet att domstol utdömt ett lågt bötesstraff för ovarsamhet i trafik. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Fråga om återkallelse av körkort prövas av vederbörande länsrätt. Grunderna för återkallelse anges i 33 § 2 mom. vägtrafikförordningen. Körkort kan återkallas bl.a. om föraren gjort sig skyldig till allvarligare trafikförseelse, om han genom brottslig gärning visat påtaglig brist på hänsyn till andra eller om han på grund av personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig såsom förare av körkortspliktigt fordon. Även körkortshavarens hälsotillstånd har betydelse för frågan om återkallelse av körkort. Det straff som ådöms en körkortshavare för trafikbrott har inte direkt betydelse när det gäller länsrättens prövning av återkallelsefrågan. Även om straffmätningen ofta vilar på samma underlag som skall ligga till grund för bedömningen i körkortshänseende, måste man hålla i minnet att länsrättens uppgift är en annan än den allmänna domstolens. Länsrätten skall pröva om föraren har visat sådan grad av olämplighet att körkortsåterkallelse är påkallad från trafiksäkerhetssynpunkt, vilket inte prövas i brottmålet. Dessutom kan en rad andra omständigheter, som ligger vid sidan av den aktuella trafikförseelsen, komma in i bilden vid länsrättens prövning. Av min redogörelse framgår att det i trafikmålet utdömda straffet inte är grunden för körkortsåterkallelse och att ett lindrigt straff inte är någon garanti mot att körkortet återkallas. Avslutningsvis vill jag också upplysa om att olika frågor om körkortsåterkallelse utreds av trafikmålskommittén.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är ett utförligt svar, men jag uppfattar det faktiskt som ett undanglidande från själva problemställningen, därför att min fråga gäller fall där körkortsindragning ifrågasätts enbart på grund av en trafikförseelse som föranleder ett lågt bötesstraff och där körkortsinnehavaren i övrigt är känd för ett oklanderligt levnadssätt. Kan det vara rimligt att i ett sådant fall dra i gång en stor utredningsapparat om körkortsåterkallelse eller varning? Enligt uppgifter som jag har fått från personer som sysslar med sådana här ärenden är mängder av utredningar i gång i fall av den typ jag åberopat i min fråga. De flesta föranleder förvisso ingen åtgärd, men det hålls i gång en mycket omfattande utredningsapparat med de kostnader som följer med detta, pengar som skulle kunna användas på ett bättre sätt i trafiksäkerhetens tjänst. En annan sak, inte mindre viktig, är att många människor känner det nära nog som en kränkning att en tämligen ringa förseelse, som kanske föranleder 10—15 dagsböter, skall medföra att körkortsindragning eller i varje fall varning ifrågasätts. Jag ställde frågan till justitieministern för att få höra hur man ser på detta utifrån juridiska utgångspunkter. Av skäl som jag inte känner har frågan överlämnats till kommunikationsministern, som emellertid inte har berört kärnpunkten i frågan trots att svaret i övrigt är fylligt. Det kan tilläggas att det i många fall tar mycket lång tid från det domstolsutslaget kommer till dess man ifrågasätter prövningen av körkortet. Vederbörande kan köra bil kanske ett helt år efter domstolsutslaget, innan kravet på utredning om körkortsåterkallelse kommer. Detta är vad saken gäller, och jag tror att många är intresserade av att få höra ett auktoritativt uttalande i själva kärnfrågan.

Herr talman! Att jag svarat på denna fråga beror helt enkelt på att dessa ärenden ligger i kommunikationsdepartementet. Jag har ju inte möjlighet att gå in på en diskussion om det berättigade i länsrättens körkortsåterkallelse i ett konkret fall. Herr Elmstedt har inte nämnt något konkret fall, men här måste väl i grunden ligga något sådant som har diskuterats, och med all rätt diskuteras sådana här frågor, eftersom körkortet för de flesta människor blivit näst intill det viktigaste man har. Men om en körkortsinnehavare är missnöjd med länsrättens beslut, kan han eller hon i vanlig ordning överklaga beslutet i kammarrätten. Inte heller är det möjligt att utifrån vissa allmänna fakta uttala sig om hur ett återkallelseärende bör avgöras, eftersom det i varje särskilt fall föreligger en rad olika omständigheter som måste beaktas för att man skall nå ett riktigt resultat. Därför menar jag att varje ärende om återkallelse måste bedömas för sig. Av herr Elmstedts inlägg kunde man nästan få den uppfattningen att här skulle kunna skapas schabloner enligt vilka så eller så högt eller lågt bötesstraff skulle föranleda det eller det beslutet beträffande körkortet. Jag vill med kraft konstatera att det såvitt jag förstår är otänkbart med en sådan ordning, ty det finns faktiskt — tror jag mig kunna säga med den erfarenhet som jag fått under den tid jag har haft förtroendet syssla med dessa ärenden — inte något identiskt fall när det gäller körkortsåterkallelse trots att ärendena är många. Det är alltid något som skiljer det ena från det andra. Därför menar jag att det klara besked som herr Elmstedt efterlyste kanske skulle vara att det inte går att skapa schabloner i fråga om körkortsåterkallelse. Det måste vara varje individs rätt att bli bedömd utifrån sitt eget fall. Han skall inte vare:sig från positiv eller negativ synpunkt kopplas in i några schablonmässiga bedömningar. Låt varje ärende leva på sina meriter.

Herr talman! Det är självklart att länsrättens beslut kan överklagas. Det behöver vi inte diskutera. Det är också riktigt som kommunikations ministern säger att det är ett konkret fall som ligger bakom min fråga, men — och det är väsentligt — det finns massor med parallellfall. Det är därför jag tagit upp detta som en principfråga med det konkreta fallet som modell. Jag har inte talat om schabloner, men jag skulle faktiskt vilja ifrågasätta om man inte skulle kunna förenkla förfarandet. Vad jag avser är förstagångsförseelser, trafikbrott där vederbörande dömts till ett ringa straff — ett fåtal dagsböter — men under många, många års bilkörning visat sig vara en normal, skicklig bilförare och i övrigt icke har några anmärkningar på sig. Det finns trots allt massor av sådana människor, och där tror jag det finns möjligheter att i deras fall liksom i vissa andra fall inom trafikförordningen tillämpa vissa förenklingar, schabloner. Jag är övertygad om att mycket skulle vara att vinna när det gäller människors sätt att uppfatta sin situation och från kostnadsoch resurssynpunkt. Man skulle kunna använda dessa pengar på ett bättre sätt i trafiksäkerhetens tjänst. Det är detta det rör sig om. Det är alltså förstagångsförseelser det gäller, personer som icke har någon anmärkning vare sig i körkortsregistret eller någon annanstans. Nog borde det vara möjligt att hitta en förenkling därvidlag. Det är jag helt övertygad om.

Herr talman! Jag vill bara till det sista som herr Elmstedt anförde säga att trafikmålskommittén har hand om detta. Den är snart färdig med sitt arbete, och vi skall inte föregripa dess resultat. Det skulle emellertid förvåna mig om kommittén skulle kunna tänka sig — jag upprepar det — en schablonmässig behandling av dessa ärenden. Sedan vill jag ge herr Elmstedt rätt i att det är beklagligt om ett ärende drar ut så länge — och det inträffar tyvärr — så att mycket lång tid hinner förflyta innan ett körkort återkallas för någon förseelse. Men trots allt kan det vara förklarligt. Som herr Elmstedt väl känner till skall slutlig dom falla innan ett återkallande kan ske. Och då kan denna koppling inträffa, vilket kan beklagas, att man får sitta och köra sin bil en viss tid innan återkallelsen verkställs. Men det beror då på vår urgamla rätt att en person skall bli lagligt dömd innan straffet verkställs.
Herr talman! Fru Nilsson i Kristianstad har frågat mig om jag anser det förenligt med skolans undervisning i hälsofrågor att inrätta rökrutor vid grundskolor. I undervisningen i grundskolan skall enligt läroplanen ingå upplysning om bl.a. tobaksrökningen. Skolöverstyrelsen har i ett särskilt supplement till ledning för lärarna utfärdat anvisningar för denna undervisning. Skolans inställning till rökningen är således klart dokumenterad. Frågan om s.k. rökrutor är emellertid en helt lokal angelägenhet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Ingvar Carlsson för svaret på min enkla fråga. Det innehöll emellertid inte det positiva uttalande som jag hade hoppats på av statsrådet. Lokala skolstyrelser, skolornas personalgrupper, elever och föräldrar ställs i praktiken ofta inför svåra avgöranden när det gäller att ta ställning till om rökruta skall inrättas eller ej. Det hade därför varit synnerligen värdefullt om statsrådet klart hade deklarerat det oriktiga i att grundskolan å ena sidan framhåller det positiva värdet av att man under uppväxtåren helt avstår från bruk av tobak och å andra sidan tillåter rökning inom skolans område. Rökningen fyller inget naturligt mänskligt behov men utvecklas efter hand till en vana som är svår att bryta. Rökningen inom gruppen uppfattas nämligen som det normala beteendet. Tobaksbruket i sig självt medför även så småningom en fysiologisk och psykologisk förstärkning av behovskänslan. Ju tidigare denna vana tillåts stabilisera sig, desto svårare är den att bryta. De attitydundersökningar som har utförts på ungefär 10 000 elever i Kristianstads län visar att det helt övervägande antalet rökande elever i grundskolan önskar sluta röka. Bör vi inte, herr statsråd, i alla instanser hjälpa dessa elever på alla sätt, när vi vet vilka skadeverkningar i fråga om sjukdomar och konditionsnedsättande effekter som tobaksrökningen medför? När vi dessutom efter undersökningar här i Sverige vet att antalet rökare i grundskolorna ökar sedan rökruta inrättats förefallet det åtminstone mig som än mer angeläget att vi alla hjälps åt för att bryta sådana vanor som innebär allvarliga hälsorisker, inte minst på längre sikt. Eleverna själva kan säkert medverka positivt i detta angelägna arbete, om de får tillräckligt stöd. Skulle man inte kunna tänka sig att statsrådet Carlsson tog kontakt med Kommunförbundet i denna fråga för att åstadkomma en förbättring på detta område? I de norska gymnasierna, och givetvis i skolorna nedanför gymnasienivån, råder generellt rökförbud för eleverna. När skolan inte accepterar rökning inom sitt område uppfattas det kanske ibland som impopulärt, men jag har den uppfattningen att det har inträffat en svängning som det finns all anledning att utnyttja. Det skulle vara ett uttryck för samhällets klara reaktion mot en rent negativ faktor och stödja elever och föräldrar mot ett ofta konstlat opinionstryck.
Herr talman! Fru Nilsson i Kristianstad behöver inte på något sätt övertyga mig i denna fråga — jag använder varje möjlighet jag har att avråda ungdomar från att börja röka. Men det är inte det saken gäller utan om vi skall ha ett centraliserat eller decentraliserat beslutsfattande, och det förvånar mig att fru Nilsson i Kristianstad, med den allmänna ideologi fru Nilsson omfattar, så hårt går emot att man ger möjligheter till lokala beslut. Sådana trodde jag var befrämjande för verksamheten vid skolorna, och jag har förtroende för att man ute i kommunerna inte bara skall behöva verkställa statsmakternas beslut när det gäller skolan och annat utan att man också skall ha den reella beslutanderätten. Därför anser jag att vi inte skall centralisera alla frågor, allra minst frågor av det här slaget.
Herr talman! Lika väl som statsrådet Ingvar Carlsson inte vill att elever skall börja röka lika väl vill jag ha en decentraliserad beslutanderätt. Men jag har under min verksamhet i Hem och skola-rörelsen och i skolstyrelsearbete kommit underfund med att det finns ett opinionstryck här på alla berörda parter inom skolans värld och att man efterlyser ett uttalande från centralt håll. Att jag föreslog att kontakt skulle tas med Kommunförbundet i den här frågan innebär naturligtvis ingen centralisering av beslutanderätten, men man skulle kunna poängtera det motsägelsefulla i det förhållande som råder i våra skolor. Och en viljeyttring i det här avseendet skulle vara till stor lättnad för dem som har att besluta på det lokala planet, för det tycker jag att de skall göra. Jag kan inte stillstigande se en utveckling som innebär att rökningen bland våra elever ökar allt längre ner i åldrarna, utan vi måste försöka med alla medel uppskjuta rökdebuten. Sedan eleverna blivit vuxna har de att själva bestämma, men vi har också som vuxna vårt ansvar för att de inte i tidig ålder, vilket vi vet är så farligt, inleds i en vana som det sedan är så svårt att bli av med. Jag menar också att de undersökningar som vi har gjort här i Sverige skulle behöva fortsättas och ännu mer intensifieras, och på grundval av framkomna resultat skulle man kunna underlätta för de myndigheter det berör att besluta i de här frågorna.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 1 år 1972, bil. 11 punkten H 9, föreslår departementschefen, förutom inrättande av vissa tjänster, att ett anslag på 13 620 000 kronor skall utgå till miljövårds forskning. I anslutning till denna punkt har väckts ett antal motioner, som yrkar på ett högre anslag, nämligen 19 miljoner kronor. Kungl. Maj:t har sedan förra året höjt anslaget till denna forskning med 1460 000 kronor till det belopp som jag nyss nämnde, 13620 000 kronor. Utskottsmajoriteten har biträtt motionerna, vilket betyder att man höjer departementschefens bud med inte mindre än 5 380 000 kronor. Visserligen föreslår moderaterna i sin motion en kompensation genom minskning med 5 miljoner kronor på anslaget till miljövårdande åtgärder inom industrin. Men förslaget att pruta på det anslaget är egentligen ett slag i tomma luften, eftersom det i verkligheten inte finns några pengar. Detta anslag är ju förbrukat, och det behövs mera pengar till detta ändamål. På så sätt blir det egentligen ingen besparing. Utskottet skriver i sitt betänkande att det är en förhållandevis begränsad anslagstilldelning som departementschefen förordar när han anslår 13 620 000 kronor till miljövårdsforskningen och att om det inte blir mera pengar kan det betyda att vissa delar av forskningen inte kan genomföras. Jag tror att detta påstående är överdrivet. I stället anser jag att det inte är säkert att man kan använda alla de pengar som nu begärs utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit. Jag tror inte att man, som utskottet har förutsatt, behöver avbryta några projekt på grund av brist på medel, om man inte får mer än vad som föreslagits av Kungl. Maj:t. Vi reservanter vill för vår del gärna framhålla att utvecklingen på miljövårdsområdet givetvis medför att stora krav ställs på det allmännas insatser i syfte att hindra miljöförstöring, och för dessa strävanden är miljövårdsforskningen av grundläggande betydelse — det kan ingen förneka. Men det är ju också så att en stor del av denna forskning bedrivs med medel från förevarande anslag som fördelas av naturvårdsverkets forskningsnämnd. Fötf en bedömning av samhällets totala insatser på miljövårdsforskningens område är det nog nödvändigt att även beakta sådan forskning som bedrivs inom ett flertal institutioner och med stöd av allmänna medel på andra vägar. Som exempel kan jag nämna att under innevarande budgetår satsar staten 1,2 miljoner kronor på forskning som bedrivs av institutet för vattenoch luftvårdsforskning och att industrin bidrar med lika stort belopp. Vidare görs betydande insatser för miljövårdsforskningen av styrelsen för teknisk utveckling, statens råd för skogsoch jordbruksforskning, statens naturvetenskapliga forskningsråd, riksbankens jubileumsfond, statens medicinska forskningsråd, lantbrukshögskolan och skogshögskolan, för att nu endast nämna några exempel. Den totala omfattningen av de insatser som här nämnts är det vanskligt att uppskatta, bl.a. med hänsyn till svårigheterna att klart avgränsa miljövårdsforskningsområdet. Sammanlagt torde dock statens ekonomiska insatser för miljövårdsforskningen genom förenämnda organ uppgå till ca 40 miljoner kronor årligen. Härtill kommer, som jag nyss nämnde, den omfattande forskningsverksamhet på miljövårdsområdet som bedrivs inom universitetens och högskolornas reguljära verksamhet. De totala statliga insatserna på miljövårdsforskningsområdet är således, anser vi, av en mycket betydande omfattning. Insatserna är emellertid splittrade och svåröverskådliga. Anslaget till miljövårdsforsk ning utgör endast en del av de totala insatserna. Vi reservanter anser därför i likhet med utskottsmajoriteten att en utredning bör tillsättas för att göra en översyn av samordningsfrågorna inom miljövårdsforskningen. Enligt vår mening är det mot den bakgrunden olämpligt att nu göra en kraftig ökning av anslaget till miljövårdsforskning. I stället bör den begärda översynen, som möjliggör en totalbedömning av anslagsbehovet inom miljövårdsforskningsområdet, avvaktas. Vi anser därför att riksdagen mycket väl bör kunna godta det anslag som departementschefen har föreslagit. Det kan i detta sammanhang också nämnas att den procentuella ökningen av anslaget till miljövårdsforskning enligt vad vi funnit varit större än för forskningsanslagen i allmänhet under den senaste femårsperioden. I vad gäller prioriteringen vill vi från vår sida framhålla att Östersjöforskningen bör tillmätas stor vikt. Bl.a. bör det internationella forskningsarbete som inletts för att komma till rätta med föroreningen av Östersjön fullföljas. Men detta bör kunna ske inom ramen för de medel som beräknats i propositionen. Utskottsmajoriteten säger att för att bl.a. Östersjöforskningen skall leda till åsyftat resultat är det nödvändigt att betydande utrymme skapas för nya projekt. Vi reservanter är helt ense med utskottsmajoriteten om att forskningsarbetet rörande Östersjön bör fullföljas. Men som vi anfört i vår reservation redovisas från svensk sida inte mindre än 225 forskningsprojekt som gäller Östersjön. Som jag tidigare sagt satsas ca 40 miljoner kronor på miljövårdsforskning, och det är inte litet pengar. Man kan också säga att det kommer pengar vid sidan om genom den forskning som bedrivs vid högskolor och universitet m.m. Därför anser vi att de pengar som Kungl. Maj:t har föreslagit på denna punkt är till fyllest för projekten. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Reservanternas ärade talesman sade att det var en överdrift av utskottsmajoriteten att hävda att om inte naturvårdsverket fick detta ökade anslag för sin forskning, så kunde vissa delar av forskningen inte genomföras. Det är ingalunda någon överdrift. I stället är det föreslagna anslaget på 13,6 miljoner knappast till fyllest för att fortsätta nu pågående forskningsobjekt. Och det medger inte att man upptar några nya arbetsuppgifter vid sidan om, inte ens sådana uppgifter som kan vara föranledda av de hittills vunna resultaten. För det behövs de där extra 5 miljonerna, som majoriteten har förordat. Den forskning som bedrivs vid naturvårdsverket har tidigare haft relativt begränsade resurser. För budgetåret 1970/71 disponerade verket 12,44 miljoner kronor, men beloppet sänktes följande år till 12,16 miljoner. Den nu föreslagna ökningen till 13,6 miljoner skall först täcka de automatiska kostnadsökningarna och ger därför inte utrymme för någon vidgad forskningsverksamhet. Men det vore synnerligen beklagligt, om den pågående forskningen skulle behöva begränsas eller kanske rent av, åtminstone delvis, inställas på grund av brist på medel. Det skulle kunna innebära att redan vunna resultat spolierades, eller att man måste begränsa fullföljandet av andra forskningsobjekt. Under alla förhållanden betyder det mindre anslaget en förskjutning i tiden av de resultat som kan framkomma genom det pågående forskningsarbetet. Ett område där sådana faror kan uppstå är Östersjöforskningen, som herr Mossberger betonade värdet av. Där är det nödvändigt att fullfölja forskningen utan avbrott, ty man måste ha fram en trend i havets utvecklingsfas för att över huvud taget ha någon nytta av de forskningsresultat man tidigare vunnit. En inskränkning på detta område skulle därför vara synnerligen beklaglig. Jag tror inte att det är så, som reservanternas ärade talesman sade, att den forskning det här gäller kan klaras med de pengar som redan finns. Naturvårdsverkets havsvattensforskning omfattar inte bara Östersjön utan även andra vatten, bl.a. vattnet på Västkusten, men man har ett synnerligen omfattande arbete i gång i Östersjöforskningen och har där även etablerat kontakter med övriga Östersjöstater. Sålunda hade man för en tid sedan ett symposium tillsammans med Sovjetunionen, och man skall fortsätta med ett nytt sådant symposium förlagt till Moskva. Om vi skall kunna uppehålla och fortsätta vårt deltagande i det internationella forskningsprojektet för Östersjön behövs det ökade resurser utöver de som finns i dag eller de som nu föreslås. De miljöovänliga utsläppen från fabrikerna i såväl vatten som luft ägnas också ett ingående studium. Även den forskningen behöver vidareutvecklas.

Ett annat mycket viktigt område där det krävs vidgade insatser är avfallsforskningen. Den bedriver man, åtminstone delvis, i samarbete med lantbrukshögskolan. Det är nödvändigt att detta samarbete kan fortsätta. Avfallsproblemet växer ständigt och inger ständigt nya bekymmer. Idealet när det gäller dess lösning är ju att finna former för att nedbryta och omvandla avfallet så att det kan återföras till marken. Återförandet till marken är emellertid beroende av om man kan skapa möjligheter att neutralisera de giftiga beståndsdelar som tyvärr finns i avfallet från hushållen. Hur vi skall lösa det problemet är ännu inte klart, men det pågår forskning på området, och den behöver sannolikt intensifieras. Forskningens uppgift är som sagt att spara pengar genom att förekomma miljöförstöring. Det är alltid billigare och bättre att förhindra miljöförstöring än att låta den ske och efteråt försöka häva verkningarna. Det är avsevärt dyrare att vidta återställningsåtgärder t.ex. i ett förstört vatten än att förekomma denna förstöring. Det är riktigt, som herr Mossberger sade, att utskottet är enigt på en punkt, och den gäller behovet av en översyn av samordningsfrågorna inom miljövårdsforskningen. Det är nödvändigt att vi gör en sådan översyn; miljövårdsforskningen är i dag för splittrad. Men denna översyn bör inte få tas till intäkt för att bromsa upp den nu pågående forskningen. En sådan samordningsöversyn kan ta relativt lång tid, och innan resultatet av den är klart och har passerat riksdagen för en ny uppläggning av forskningen kan viktig tid ha gått till spillo. Om vi alltså av den anledningen skulle lägga naturvårdsverkets forskning på is, kan vi förlora ganska mycket. Den forskning som leds därifrån rör, som jag har sagt, synnerligen betydelsefulla områden, objekt som har direkt betydelse för enskilda människor. Den sakkunniga prövning vid anslagsfördelningen som man får räkna med kommer att ske i naturvårdsverkets regi borgar också för att vi för dessa pengar får en vederhäftig och vetenskapligt grundad forskning. Det är oerhört viktigt — det vill jag understryka än en gång — att forskningen blir sanningsenlig och står på vetenskaplig grund.

Därför är det mycket viktigt att vi just beträffande miljövårdsforskningens känsliga område kan upprätthålla en objektiv, sanningsenlig och vetenskaplig forskning. Man kan tryggt utgå ifrån att naturvårdsverkets forskningsnämnd inte kommer att bevilja anslag till andra objekt än sådana vilkas resultat man kan lita på. Därför är det intet tvivel om att den anslagsökning som utskottet här föreslår är väl motiverad. Det är också väl redovisat hur och vartill medlen bör användas inom naturvårdsverket. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När jag liksom den föregående ärade talaren yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkandet nr 19 är det därför att jag är övertygad om att det vore ytterst beklagligt om en rad viktiga miljövårdsforskningsprojekt som nu är på gång skulle behöva stoppas på halva vägen, så att tidigare utdelade anslag från naturvårdsverket i stor utsträckning helt enkelt skulle bli meningslösa. Men jag skulle i detta sammanhang vilja säga några ord om motionen 88 angående en institution för avfallsforskning, som jag och flera andra folkpartister har lagt fram och som jordbruksutskottet i detta läge inte har funnit påkalla någon särskild riksdagens åtgärd. Att avfallsforskning är en viktig och alltmer oumbärlig del, inte bara av miljövården utan av hela produktionstekniken, torde utskottet vara enigt om. Detta överensstämmer helt med den linje som folkpartiet har drivit i sina miljöprogram, senast det program som vi antog vid landsmötet i fjol, där vi uttryckligen fastslog att ”cirkuleringsprincipen råvara-konsumtion-återanvändning måste bli central i allt ekonomiskt handlande. Avfall är tillgångar som måste tas till vara och efter bearbetning åter utnyttjas. Utvecklingsarbete krävs för effektivt omhän dertagande av sopor och avfall och för återanvändning av detta t.ex. genom kompostering. Den teknologi som är nödvändig för att utveckla metoder för omhändertagande av konsumerade varor och för återutnyttjande eller återförande av dessa till naturens kretslopp måste ytterligare stimuleras.” Det är i själva verket en grundprincip för den typ av avfallsbehandling som ett modernt industrisamhälle måste ägna sig åt, att den inte börjar på soptippen utan i fabriken då varan ursprungligen tillverkas. Slutmålet är ett totalt produktansvar från tillverkarens sida, där inte bara tillverkningen och användningen men även återanvändningen av varan är från början beräknad och kontrollerad med avseende på sina miljöeffekter. Men vi har definitivt ännu inte tillräckligt med kunskap för att fullt kunna ta ett sådant ansvar; inte heller vet kommunerna hur de på ett miljöriktigt sätt skall behandla alla de sopor som de faktiskt får ta emot i dag. Miljövårdsforskningen är en mycket ung forskningsgren, och det är därför verkligen inte särskilt underligt att dess bidrag — om det nu verkligen förhåller sig så — har ökat något snabbare än beträffande andra typer av forskning. Det är ju självklart när det gäller en ung, oerhört viktig och expansiv forskningsgren. Den fråga som tas upp i vår motion 88 gäller hur en sådan här forskning bäst skall organiseras. Folkpartiet har sedan 1970 motionerat om ett avfallsforskningsinstitut, som skulle vara beläget vid lantbrukshögskolan i Ultuna; där bedrivs redan en forskning som skulle kunna utnyttjas och utvidgas. I årets motion framhäver vi att denna forskning måste vara i hög grad tvärvetenskaplig, dvs. där måste idkas samarbete av tekniker, kemister, ekologer, biologer, medicinare m.fl.; en åsikt som delades av flera remissinstanser när fjolårets motion i detta ämne behandlades. Vad som nu har hänt är att fjolårets motionsyrkanden i princip vidareförts av propositionen 39, som betänkandet också handlar om. Visserligen säger departementschefen där, att eftersom forskningen är av utpräglat tvärvetenskaplig karaktär, så är det mycket angeläget att samarbetet mellan samtliga berörda organ fungerar effektivt, utan att han dock fördenskull anger på vilket sätt denna effektivitet är att uppnå. Jag har mycket svårt att tro att inte den påbörjade och redan mycket lovande avfallsforskning som faktiskt bedrivs vid Ultuna skulle få en central ställning i det arbete som naturvårdsverkets enhet för avfallsfrågor kommer att bevira. Det vore ju egendomligt om man skulle slopa de resurser i form av personal, laboratorier och erfarenheter som redan finns där och börja från början, i stället för att utnyttja det kunskapskapital som finns samlat där och de utmärkta initiativ som redan är tagna. I denna förvissning är det alltså som jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar gäller anslag till forskning. Vi vet att just forskningen är ett stort bristområde. Det finns visserligen alltid behov av forskning på alla fält, som det i och för sig kan vara motiverat att tillfredsställa, men vi vet också att resurserna alltid är begränsade. Därför måste man hela tiden göra en mycket sträng prioritering och därvid i första hand satsa på den forskning som är mest angelägen från samhällets och vetenskapens synpunkt. Man måste alltid göra en avvägning, och prioriteringarna är ofta mycket besvärliga. De andra oppositionstalarna har redan framfört den mening som också finns redovisad i utskottets betänkande, nämligen att vi i rådande läge har valt att prioritera miljövårdsforskningen, eftersom miljövårdsproblemen — i det fallet tror jag att vi alla är överens — hör till de svåraste och mest påträngande problem som vi har att lösa i dagens samhälle. För att få fram förnuftiga och lyckade lösningar krävs det forskning på en rad olika områden. Därför har även vi i moderata samlingspartiet ansett det nödvändigt att i dag angelägenhetsgradera miljövårdsforskningen på ett alldeles speciellt sätt. Därvid gäller det att bedriva forskning om metoder för att restaurera och tillrättalägga både de miljöstörningar som har inträffat på grund av den industriella utvecklingen och de störningar som har inträffat på grund av att man tidigare hade otillräckliga kunskaper till följd av bristande forskning. Detta är en del av den forskning som är angelägen. En annan del av forskningen är mera framåtsyftande, eftersom vi vet att den vetenskapliga och den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta. Denna utveckling kommer att innebära att miljön — och människorna också — kommer att exponeras för många nya miljörisker. För att icke göra om samma misstag som har begåtts i det förgångna är det väsentligt att vi verkligen ligger så långt framme som möjligt. Därför har vi i moderata samlingspartiet ansett det verkligt befogat att bifalla de petita som kommit från naturvårdsverket och som gäller anslag till den forskning som verket har ansvaret för. Vi är medvetna om det besvärliga ekonomiska läget, och från moderata samlingspartiet har vi också tagit konsekvenserna av detta. Vi har, som herr Mossberger påpekade i sitt anförande, föreslagit besparingar på ett annat anslag, nämligen det anslag som finns för att tillgodose industrins behov av vattenoch miljövårdande anläggningar. Varje sådant förslag kan i och för sig diskuteras, men även när man skall väga anslagen till forskning mot anslagen till andra ändamål måste man göra prioriteringar. Vi har valt att prioritera forskningen. Vi tror nämligen att de investeringar som så småningom kommer att framtvingas inom industrin för att man skall komma till rätta med miljöstöringar kan bli lägre om man satsar på en målmedveten och, som vi hoppas, framgångsrik forskning. Herr Mossberger säger att detta är ett slag i luften därför att det inte finns pengar kvar. Jag är något förbluffad över det yttrandet. Sveriges riksdag har ännu inte antagit staten för budgetåret 1972/73, och det anslag vi här diskuterar är det anslag som skall börja användas den 1 juli i år. Det vore märkligt om de pengarna inte skulle finnas. Det skulle innebära att riksdagens budgetarbete bara är en chimär — och jag är alldeles övertygad om att så inte är fallet. Jag är medveten om att det finns utomordentligt stora behov även på det område där vi föreslagit besparingar, men vi har å andra sidan även gjort en avvägning mellan båda dessa ändamål, och vi har i det här fallet varit beredda att prioritera forskningen. Nr 73 Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att i realiteten hela Torsdagen den utskottet — såväl majoritet som minoritet — är enigt om att man skall 4 maj 1972 angripa samordningsproblematiken för att få ett effektivt resursutnytta jande. Jag konstaterar att våra önskemål i motionen 543 angående ett miljöforskningsråd i allt väsentligt har blivit tillgodosedda av utskottet. Det rör sig kanske om ett principiellt ställningstagande, men jag tror ändå att det är ett ställningstagande som på sikt kan få utomordentligt stor betydelse för hela utvecklingen på detta område. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Förra året fick den kommunistiska gruppen inte tillräckligt gehör för en motion om höjning av anslaget till miljövårdsforskning. I år fick vår motion sällskap med andra motioner, och mänskligt att döma blir det nu en majoritet i kammaren för att ge naturvårdsverket de 19 miljoner kronor som forskningsnämnden ansett vara absolut nödvändiga. Det blir alltså en anslagsökning på 5 380 000 kronor utöver den höjning som departementschefen gått med på. Jag har — som jag anfört i mitt särskilda yttrande — förståelse för kravet på återhållsamhet beträffande de statliga utgifterna, men sparsamhet med allmänna medel kan ibland vara en huvudlös politik. Vad man sparar på absolut nödvändiga forskningsanslag till miljövården kan medborgarna få betala många gånger om under andra rubriker och kanske under andra departementschefer. Från kommunistiskt håll har vi yrkat på en rationellare fördelning av forskningsanslagen. I år yrkar vi t.ex. avslag på propositionen 48 i fråga om den del som avser Sveriges medlemskap i Europeis'xa rymdforskningsorganisationen, ESRO, och dess tillämpningsprojekt. Bidraget till ESRO för dessa ändamål beräknas för det kommande budgetåret till 22,3 miljoner kronor. I motion 953 angående försvarets organisation föreslog vi att det utomordentligt kostnadskrävande arbetet med jaktversionen av Viggenprojektet skulle avbrytas. I jämförelse med sådana forskningsoch utvecklingsposter är kostnaderna för miljövårdsforskning utomordentligt anspråkslösa — även efter en höjning till 19 miljoner. Naturvårdsverkets forskningsnämnd hade redovisat mycket starka motiv för att begära det aktuella beloppet. Det överraskar mig att här höra herr Mossberger påstå att man där inte vet vad man skall göra av pengarna. Från naturvårdsverkets sida förklarades vid den här sessionens början att om inte pengarna beviljades skulle en rad viktiga forskningsprojekt behöva strypas eller senareläggas. Enligt ett uttalande av forskningschefen Lennart Hannerz skulle brist på anslag i första hand drabba forskning kring närsaltsproblematiken, dvs. kring de ämnen som bidrar till att våra sjöar växer igen. Det satsas nu hundratals miljoner kronor om året på reningsverk, och det är dålig ekonomi att kommuner inte får den nödvändiga vetenskapliga och tekniska vägledningen för att göra dessa reningsverk effektiva. På senaste tiden har det t.ex. blivit sannolikt att fosfor spelar en mindre ödesdiger roll än kväve och 39 eventuellt vissa metaller för vattenförstörelsen, särskilt i skärgårdsvatten. Dessa erfarenheter kan få en avgörande betydelse för miljövårdsåtgärderna på tvättmedelssidan och i fråga om avfallsbehandling. När miljövårdsforskarna begär anslag för fortsatta och vidgade forskningar kan de visa på att tidigare anslag givit utomordentligt viktiga resultat. I Sverige har det gjorts banbrytande upptäckter beträffande DDT, PCB, kvicksilver, svavelnedfall etc. — upptäckter som lett till begränsningar och förbud och som utan tvivel haft mycket stor förebyggande betydelse för folkhälsan. Ett argument mot stora svenska satsningar har varit att det forskas också i andra länder och att det blir billigare att använda utländska forskningsresultat. Men miljövårdsforskningen kan inte alltid ge universellt användbara resultat. Klimatförhållanden, jordens beskaffenhet, vattenförhållanden och andra omständigheter framtvingar ofta undersökningar som inte kan göras i andra länder, och om de kan göras där, måste resultaten värderas och modifieras för att vara tillämpliga här i landet. Dessutom är det ju nödvändigt att vi har egna experter, även om vi i mångt och mycket kan använda forskningsresultat från andra länder, och för att få och ha en stab av experter måste vi ha en egen kvalificerad forskning. Till de mest angelägna och samtidigt mest penningkrävande forskningsuppgifterna hör, som ett par talare tidigare har påpekat, Östersjöproblematiken. Varje år får Östersjön ta emot uppskattningsvis 1,2 miljoner ton syretärande material. Sverige lär svara för nära hälften av detta avfall. Djurlivet håller på att dö ut. På djup över 70 meter finns praktiskt taget inget djurliv kvar — syret har tagit slut. Om målet skall vara att hålla de djupare vattenskikten i Östersjön syresatta, krävs förstås inte bara forskning, utan det krävs också snara internationella åtgärder. Halterna av DDT och PCB i fiskområden i Östersjön är höga. Innan man kan diskutera motåtgärder krävs det mer vetande om de processer som leder till nuvarande förhållanden. Utvecklingen i Kattegatt är också oroande, och värre blir den om den industriella expansionen utefter kusten får fortgå ohämmat. Grustäkter under grundvattenytan utgör ett växande problem. Grusbrytningsindustrin i Sverige tar ut ca 45 miljoner kubikmeter grus årligen och omsätter i runt tal 1 miljard kronor. Miljardbeloppet ger en tankeställare. Om det sätts i relation till hela det belopp som ges till miljövårdsforskningen, blir kontrasten halsbrytande. Vi kan göra samma jämförelse när det gäller avloppsoch slamfrågor och reningsteknik.

Satsningarna på rening av kommunala och industriella avfall kostar, som jag sade förut, hundratals miljoner kronor om året. Utvecklingen går mot kemisk rening, som producerar ökade slammängder av varierande kvalitet. Man räknar här med att en S-procentig torrsubstanshalt i slammet kommer att resultera i att vi om några år får slammängder i storleksordningen 6—8 miljoner ton. Risker för allvarliga felsatsningar föreligger om inte ett tillräckligt vetandeunderlag finns, säger forskningsnämnden. Det kan t.ex. inte anses klarlagt under vilka omständigheter man bör tillgripa fosforreduktion i avloppsvatten, och fortfarande är det oklart vilket fällningsförfarande som är att föredra. Frågorna om volymreduktion av de stora slammängderna genom avvattning är brännande aktuella, liksom också en vidgad förståelse för förutsättningarna för omhändertagning av avloppsslam. De undersökningar som man planerar gäller tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen i slammet, spillolja och barkavfall. Man planerar också undersökningar om soptippsförläggning och samkompostering. För all forskning om avloppsreningsoch slamfrågor och reningsteknik begär man en höjning av anslaget från 750 000 kronor till 1,3 miljoner. Det är verkligen en mycket anspråkslös höjning för ett utomordentligt viktigt område. Jag skall inte gå närmare in på detaljer här. Jag vill bara yrka bifall till utskottets hemställan — alltså till de 19 miljoner som naturvårdsverkets forskningsnämnd har begärt.

Herr talman! Jag har visserligen läst i en av våra kvällstidningar att riksdagen redan har voterat i den här frågan och gett regeringen ett grundligt nederlag, men jag har kanske inte följt med lika bra som den tidningen har gjort, för mig veterligt har vi ännu inte voterat i frågan. Jag kan förstå att utskottsmajoriteten tycker att jag är en utomordentligt otacksam person som inte med öppen famn och stor glädje tar emot den här föreslagna gåvan på drygt 5 miljoner kronor. Man bör ju känna tacksamhet mot alla goda gåvors givare, men jag gör inte det. Regeringen har gjort en totalbedömning av det ekonomiska läget och mot den bakgrunden byggt upp en budget. Vi har bedömt hur mycket pengar vi kan anvisa till forskningen i stort. Forskningsråden har begärt en ökning på 191 miljoner kronor; regeringen har ansett sig kunna gå med på en ökning med 42 miljoner. Jag vågar påstå, herr Takman, att alla forskningsråd hävdar bestämt att de behöver de pengar som de begärt, att det är absolut nödvändigt och att det finns starka motiv för det. Ingen vågar väl påstå att naturvårdsverkets forskningsnämnd har högre moral och högre status än andra av det skälet att den har med jordbruksdepartementet att göra, utan man får utgå från att alla forskningsnämnder bedömer sin situation och sin budgetframställning på samma vederhäftiga sätt. Men det har inte varit möjligt att tillgodose alla krav på forskningen. Jag har gjort en totalbedömning av min huvudtitel och gjort en angelägenhetsgradering av de olika posterna. Om jag hade ansett att jag skulle kunna föreslå en höjning av anslagen under min huvudtitel med 5 miljoner kronor, är det inte alls säkert att jag hade föreslagit en höjning med 5 miljoner av anslaget till miljövårdsforskningen — jag kanske hade ansett mig böra föreslå höjning av andra anslag i min huvudtitel. Eftersom jag inte ansåg mig kunna öka totalbeloppet och inte heller minska på andra poster i min budget, föreslog jag en ökning med 1,5 miljoner, dvs. gott och väl samma ökning i procent som i fjol. Den som är en smula minnesgod kan göra det intressanta konstaterandet att i fjol ansåg varken folkpartisterna eller moderaterna att det samhällsekono miska läget tillät att vi gick längre än vad jag då hade föreslagit — man ansåg att det var ett tillfredsställande förslag, och man måste ta hänsyn till det samhällsekonomiska läget. Centerpartiet bedömde det sam hällsekonomiska läget som en smula bättre än deras vänner i den borgerliga oppositionen gjorde och föreslog en ökning med 1 miljon kronor. Herr Takman såg inget samhällsekonomiskt läge över huvud taget. Det intressanta har alltså inträffat att när jag i år har föreslagit ungefär samma procentuella höjning som i fjol har alla de borgerliga partierna och kommunisterna bjudit över med 5 miljoner kronor. Samtidigt som man nu går ut och säger att vi måste tillsätta en parlamentarisk besparingsberedning i det här landet för att komma till rätta med statsutgifternas ökning och att vi måste iaktta större sparsamhet inom den offentliga sektorn föreslår man en höjning med 5 miljoner kronor på den här punkten! Jag hoppas att herr Krönmark inte behöver vara med i den besparingsutredningen. Även om vår förre statsminister Erlander lärde att man skall tillskriva politiska motståndare ärliga avsikter, tillåter jag mig vara en smula skeptisk och misstänksam mot den generositet som oppositionen visar i den här frågan, eftersom man inte har berättat hur ökningen skall finansieras. När jag lyssnade på herr Hansson i Skegrie fick jag det intrycket — och det var väl meningen att vi skulle få det intrycket — att den enda forskning som bedrivs på miljövårdsområdet är den forskning som finansieras genom naturvårdsverkets forskningsnämnd. Så är inte alls fallet, utan detta är bara en del av den forskning som bedrivs. Det framgick också av herr Mossbergers anförande. Jag vågar påstå att vi de senaste åren verkligen har satt miljöforskningen mycket högt vid angelägenhetsgraderingen. Det har vi gjort därför att forskning är av grundläggande betydelse för miljövårdsarbetet. Vi har funnit det nödvändigt med stora satsningar för att man skall kunna lösa de svåra miljöproblemen. Under den senaste femårsperioden har ökningen varit mycket kraftig. Den del av forskningen som administreras av naturvårdsverket kostar för närvarande 12 miljoner, och jag föreslår en höjning till 13,6 miljoner. Det innebär en fördubbling av anslagen sedan år 1968. I den forskning naturvårdsverket bedriver ligger tyngdpunkten på vattenvårdsforskning, miljögiftsforskning osv. Här har också nämnts av herr Takman vilka resultat forskningen hitintills har givit t.ex. beträffande kvicksilver. När det gäller PCB som miljöfara har vi varit ett föregångsland i fråga om forskningsinsatser. När det gäller svavelföroreningarna och de försurningsproblem som är förknippade med dem har vår forskning väckt internationell uppmärksamhet. Vi har inför FN:s miljövårdskonferens satsat ganska mycket. Vi har gjort en speciell undersökning som vi har anvisat särskilda pengar till, och den undersökningen skall presenteras vidare på FN:s miljövårdskonferens. Man måste alltså bedöma den här forskningen totalt och se hur mycket som satsas på alla andra områden. Herr Mossberger räknade upp en hel lista av alla de institutioner, organ och myndigheter som bedriver forskning, som anvisar medel till forskning osv. Lägger man samman allt detta finner man att det inte är 12 miljoner utan 35 miljoner som vi anvisar till forskning på det här området. Sedan kan man till all den forskning som bedrivs vid högskolor och i kommittéer lägga den forskningsoch undersökningsverksamhet som bedrivs vid våra statliga laboratorier. Vi har undersökningslaboratoriet och omgivningshygieniska avdelningen vid naturvårdsverket, vi har undersökningsavdelningen vid livsmedelsverket, havsfiskelaboratoriet och sötvattenslaboratoriet. Kostnaderna för den här forskningen uppgår nu till 5 miljoner kronor. Man kan alltså säga att det inte är 12 miljoner kronor vi satsar på miljövårdsforskning, utan 40 miljoner. Sedan bedrivs ju en mycket omfattande forskningsverksamhet vid universiteten och högskolorna. Det gäller både grundforskning och tillämpad forskning. Man kan få en uppfattning om den här verksamheten, om jag säger att vid tekniska högskolan i Stockholm redovisas 370 forskningsprojekt, små eller stora, på detta område och vid tekniska högskolan i Lund och vid universitet 142 olika projekt. Man kan få en bild av anslagsutvecklingen om man jämför dagens anslag med vad 1964 års naturresursutredning skrev i sitt betänkande om miljövårdsforskning år 1967. Man föreslog där en sådan utveckling av forskningsanslagen att vi fram till 1971/72 skulle använda 24,5 miljoner kronor på forskning. Enligt den sammanställning jag nu har gjort har vi alltså kommit betydligt längre än vad den utredningen föreslog och överskridit det med ca 10 miljoner — lägger jag till forskningen vid laboratorierna har vi överskridit det med 15 miljoner kronor. Det är alltså den totala miljöforskningen, mina damer och herrar, vi skall diskutera och inte bara den viktiga del som administreras av naturvårdsverket. Nu säger herr Hansson i Skegrie och flera andra av oppositionstalarna att man inte kan genomföra ens de projekt man har i gång. Jo, det kan man visst göra. Och de projekt som pågår är ju inga eviga projekt. Forskning är inget självändamål. Projekten blir färdiga, och då har man nya projekt att ge sig på. Här har nämnts Östersjöforskningen. Där pågår för närvarande 225 forskningsprojekt. Det är klart att de inte kan få hålla på evigt, utan vi vill ha resultat av dem, och det får vi. Så fort ett forskningsprojekt är färdigt börjar man med någonting annat. Får jag också rätta en felaktig uppgift som herr Hansson i Skegrie lämnade då han påstod att forskningsanslaget till naturvårdsverket hade minskat 1971/72. Det är inte alls med sanningen överensstämmande. Budgetåret 1970 72 12,1 miljoner och nu satsar vi 13,6 miljoner. Det har alltså inte skett någon minskning. Men låt mig återgå till Östersjöforskningen. År 1968 fick naturvårdsverket i uppdrag dels att inventera och samordna den pågående forskningen i Östersjön i samarbete med vissa myndigheter och institutioner, dels att föreslå ytterligare forskningsoch undersökningsuppgifter. År 1969 fick regeringen ett förslag som hade utarbetats av naturvårdsverket, och det var kostnadsberäknat till 2,2 miljoner kronor. Vi satsar för närvarande 4,1 miljoner kronor på Östersjöforskningen, dvs. dubbelt så mycket som naturvårdsverket då hade beräknat. Insatserna är alltså mycket större än vad man tidigare hade räknat med. Herr Hansson i Skegrie talar om att vi satsar väldiga belopp på praktiska miljövårdsåtgärder inom den gamla industrin, som har tillkommit innan miljövården var upptäckt och som nu måste göra någonting för att komma till rätta med föroreningsproblemen. Vi har satsat flera hundra miljoner på det, men herr Hansson i Skegrie menar att vi borde ha satsat på forskning på det här området för att se vad som kan göras. Får jag berätta, att för att naturvårdsverket skall kunna följa effekterna av de här väldigt stora investeringarna inom industrin har det, enligt beslut av regeringen i början av mars, fått överskrida sitt anslag med 700 000 kronor. Naturvårdsverket har fått köpa värdefulla tekniska apparater till undersökningens och forskningens tjänst just för att följa utvecklingen på detta område. Fru Anér tog upp frågan om avfallsforskningen. Jag vill bara meddela henne att vi nu har inrättat en särskild tjänst för avfallsforskning vid Ultuna. Anslaget till den forskning som tidigare bedrevs på det här området gick från naturvårdsverkets forskningsnämnd, men nu kommer anslaget i stället att gå på Ultunas ordinarie stat. Det är 100 000 kronor som på det sättet frigörs för annan forskningsverksamhet. Den frågan har man alltså tänkt på. När det gäller just avfallsforskningen, som fru Anér tog upp, vill jag erinra om att för nästa budgetår satsar vi ändå 600 000 kronor på den; det är staten och industrin som skall göra det tillsammans. Den verksamheten ser jag som en inledning till ökade forskningsinsatser på det här området. Den snabba utvecklingen inom miljöforskningen har åstadkommit en stor splittring. När vi 1968 inrättade naturvårdsverkets forskningsnämnd var det för att samordna forskningen, och det skedde också en samordning. Men miljövårdsforskning har blivit ett väldigt populärt ämne, och ett populärt ämne får stor anslutning. Många institutioner beviljar anslag till miljöforskning, många forskare vill ägna sig åt den. Utvecklingen har alltså på en kort tid gett en enorm mängd forskningsinsatser på många, många områden, och därför har det blivit en sådan här stor splittring. Det resonemang som majoriteten för om splittringen på forskningens område innebär i själva verket att man erkänner att vi inte helt och fullt och rationellt utnyttjar våra resurser. Det borde rimligtvis ha lett till att man först avvaktar samordningsutredningen för att se hur det ligger till, för att se om vi kan vinna ut mer av de resurser vi anvisar till miljövårdsforskningen. Vi kan säkert åstadkomma större effektivitet, både tekniskt och personellt, genom samordning av den här splittrade verksamheten. Och vi har faktiskt skyldighet att göra det. Vi har skyldighet att granska all samhällelig verksamhet. Inget område kan befrias från en sådan granskning.

Miljöforskningen är nu sedan en tid i fokus, och den har fått en verkligt kraftig upprustning de senaste åren. Det är alltså detta intresse som har lett till en splittring av verksamheten, och därför måste vi utreda och undersöka om vi kan samordna forskningen och vinna ut mer av den.

Hade jag inte ansett att det anslag jag begär skulle ge tillfredsställande resultat, hade jag självfallet gjort en annan prioritering. Man kan inte, herr talman, som den av mig i början citerade kvällstidningen säga att miljövården inte kan behandlas som vilken budgetpost som helst. Miljövården skall behandlas som alla andra samhällsfrågor, och man måste kritiskt granska och pröva även de anslagsäskanden som kommer från det hållet. Herr talman! Jag vågar påstå att om vi jämför vår forskning internationellt, så ligger vi mycket bra till. Herr Takman menade att man oftast som argument mot anslagshöjning säger att vi skall utnyttja resultat av internationell forskning i större utsträckning. Men det är svårt att göra det, anser han, därför att förhållandena är så olika i olika länder. Det är klart att något ligger det i att en viss forskning måste ske på ort och ställe, men mycken miljöforskning kan med fördel ske internationellt så att man kan dela erfarenheterna. Herr Takman nämnde Östersjöforskningen. Jag kan inte finna något område där internationell forskningssamverkan är inte bara så behövlig utan så viktig och så nödvändig som här. Det pågår också ett mycket intensivt samarbete mellan de stater som är intresserade av Östersjön, och de svenska insatserna kan mycket väl mäta sig med de insatser som görs från annat håll. Internationell samverkan på forskningens område kommer också att bli en viktig fråga på FN:s miljövårdskonferens. Det är alldeles uppenbart att alla små stater — och vad man än säger är också Sverige en liten stat på det här området — måste utnyttja internationell forskning. Det måste man alltså ta hänsyn till då man begär anslag till forskning.
Herr talman! Man blir kanske delvis litet konfunderad när man lyssnar till jordbruksministern. Han talar själv om att han inte känner sig tacksam, och vi som har hört på honom kan konstatera att han därtill är irriterad. Man kommer att tänka på en annan stor man, nämligen Arkimedes, som en gång sade: Rubba icke mina cirklar! Men vi i utskottets majoritet har bara utövat vår grundlagsfästa rätt att göra korrigeringar i förslag från regeringen. Den rätten har vi, och den tänker vi utnyttja. Vidare menar statsrådet Bengtsson att vi i moderata samlingspartiet skulle vara samhällsekonomiskt lättsinniga. Förra året — det är alldeles riktigt — var vi icke med på en höjning av anslaget i den utsträckning som vi är i år. Men som jag sade redan i mitt tidigare anförande — jag hoppas att jordbruksministern lyssnade till det — föreslår vi motsvarande besparingar. Vår motion är samhällsekonomiskt fullkomligt neutral gentemot regeringens proposition, men vi lyckas i alla fall få det här ökade anslaget till forskningen. Herr Bengtsson uttalar förhoppningen att jag skulle slippa sitta i en kommande besparingsutredning. Det hoppas jag också, men om så illa skulle vara skulle det arbetet gå helt i linje med vårt partis politik i den här frågan. När man lyssnar till jordbruksministern här verkar det som om han vore en helt annan person än den jordbruksminister som för en tid sedan presenterade det socialdemokratiska miljövårdsprogrammet. Då skulle det göras satsningar, då var det angeläget — fullt riktigt — med insatser från samhällets sida på miljövårdsområdet. Nu håller herr Bengtsson liksom ett försvarstal och talar om hur bra allting är och hur långt framme vi är i Sverige. Det är vi givetvis i vissa avseenden, men alla de bristområden som vi i alla fall har nonchaleras tydligen av jordbruksministern. Som sagt: Cirklarna får inte rubbas! Inför den miljövårdskonferens som skall hållas i det här huset om några veckor tycker jag ändå att det skulle vara angeläget för jordbruksministern att kunna säga: Här i landet har vi ett så starkt miljövårdsintresse att för den här forskningen fick jag t.o.m. litet mer pengar än jag själv hade begärt.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att jordbruksministern måste pruta på de anslagsäskanden som kommer in till departementet, och det talar han också om att han har gjort: det hade begärts mycket större summor här. Men det är ju inte absolut säkert att de bedömningar som görs i kanslihuset alltid är hundraprocentigt riktiga och att alla yrkanden i motioner alltid är hundraprocentigt felaktiga. Tyvärr är det en handlingsregel som ibland lyser för tydligt fram — men det kan tänkas att även motionärer någon gång gör en riktig bedömning. Och har man tagit del av de petita som lämnats in från naturvårdsverket, får man säga att det tycks finnas ganska starka motiv för dem. När man skall bedöma fördelningen av anslag mellan olika forskningsuppgifter är det självklart att man måste avväga dem gentemot vad som begärs i andra sammanhang. Men man skall också komma ihåg att även om forskning bedrivs på mycket stora områden, som kan vara ganska skilda från varandra, kan man inte fördenskull så där utan vidare ta det som intäkt för att minska anslaget just på det här området. Nu hoppas jag att vi skall få fram en samordning av de här mycket splittrade forskningsobjekten; det talade också jordbruksministern om. Men om det skall finnas någon ”kärna” i den här miljövårdsforskningen bör den väl lämpligen utgöras av det speciella verk som vi har för miljövården, nämligen naturvårdsverket. Det är därför som vi bör slå vakt framför allt kring den forskning som där sker. Så mycket torde vara säkert att om inte naturvårdsverket får det belopp som har yrkats av utskottet, måste man ställa in sig på en lägre ambitionsnivå. Många forskningsuppgifter tar redan nu betydande resurser i anspråk. Vi har Nr 73 varit inne på Östersjöforskningen. Jag vill säga om den att det är faktiskt Torsdagen den en kapplöpning med tiden, där man bör få alla resurser. 4 maj 1972 Låt mig till sist omnämna en ny forskningsuppgift, som anmäler sig med mycket stor aktualitet, nämligen forskningen kring grundvattnet, där olika forskare tycks ha kommit fram till mycket olika bedömanden. Just kring det projektet behövs en vetenskaplig och sakkunnig forskning.